Herr talman! Jag är ganska nöjd med statsrådets svar om att vi måste ta till vara arbetskraften. Vi har ju många invandrare i Sverige med mycket bra utbildning. Vi har läkare, civilingenjörer, civilekonomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och många andra. Alla är ju inte analfabeter. Jag ser med spänning fram mot den proposition som ska komma. Jag tar mig friheten att skicka med statsrådet några krav på vad den ska innehålla, nämligen att pedagogiskt utvecklingsarbete inom sfi prioriteras och nya och bättre läromedel utvecklas, att sfiundervisningen utvecklas utifrån de enskilda individernas behov, att sfi-undervisningen utformas som heltidsstudier där möjlighet till praktik ingår och att också de som av olika skäl inte uppnått s.k. sfi-nivå ges en chans på den svenska arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag är hjärtinnerligen trött på att behöva be socialdemokratiska skolministrar om att ta krafttag mot mobbningen. I sex år har jag hört hur de ska följa utvecklingen, studera resultat och utreda. Men det som uppenbarligen måste göras sker inte. Modet verkar saknas. Mobbning är det kanske allvarligaste hälsoproblemet för barn och ungdomar över huvud taget. 100 000 barn är mobbade och har syskon, föräldrar och släktingar som också far illa när barnen drabbas. En halv miljon svenskar är kanske berörda dagligen. Lidande, bristande kunskaper, förstörd självkänsla och bristande förtroende för vuxenvärlden är resultatet. Det är skolministern som bär det yttersta ansvaret när barnen far illa. Det är skolministern som står bakom skolplikten, som ålägger barn att vistas i en miljö där hon inte kan garantera deras säkerhet. Det är skolministern som kan förbättra skolans arbete mot mobbning. Jag accepterar inte mer passivitet. Skolministern nämnde inte ens de barn som drabbas av mobbning i sitt första inlägg, trots att många barn tar på sig skulden för att de behandlas illa eller kränks. Sluta med att osynliggöra offren, skolministern! Jag vill höra skolministern upprört och engagerat tala för de drabbades rätt. Jag vill höra henne ställa sig på deras sida utan reservationer. Jag vill höra henne säga att mobbning aldrig är den drabbades fel, att ansvaret alltid ligger på dem som utsätter andra och på oss vuxna som låter det ske. På vems sida står skolministern? Hur ser hon på sitt ansvar? Vad tänker hon göra? Skolministern måste nu våga ta ställning till hur skolvåldet ska hanteras. Jag har i sex år begärt att det ska införas någon form av anmälningsplikt för våld i skolan, att det ska anmälas till polisen. Mycket av det som sker i skolan är brott om det sker på gator och torg. Men det har kommit att råda skilda rättssystem i och utanför skolan. De flesta våldsbrotten i skolan har inte anmälts till polisen av skolan, utan av elever och föräldrar. Det är ett dubbelt svek, skolministern. Först misshandlas ett barn i vad som borde vara en trygg och skyddad miljö, och sedan får barnet själv reda ut situationen. Hur tror skolministern att det känns? Enligt en undersökning bland 6 600 gymnasieungdomar i landet hade hela 20 % varit utsatta för någon form av våld i skolan. Det finns andra indikationer på att mobbningen förgrovas och blir allvarligare till sin karaktär. Polisen säger att det finns en tydlig koppling mellan mobbning, skolvåld och ungdomsvåld på gator och torg. Man säger också att de som mobbar andra i skolan är i riskzonen för annan kriminalitet, brottslighet och drogmissbruk. Det är ett politiskt ansvar att ge riktlinjer i svåra principiella avgöranden. Våldsbrott ska alltid och ovillkorligen enligt min uppfattning anmälas till polisen. Vad gör då regeringen? När man inte vågar göra vad som borde göras - införa en anmälningsplikt till polisen - inför man i stället en anmälningsplikt för läraren till rektorn. Vad rektorn sedan gör med informationen uttalar man sig inte om. Så utomordentligt meningslöst! Man inför också en rätt för elever att be skolan om hjälp, en rätt som kommer efter det att skolan redan har misslyckats med att göra det som den är ansvarig att göra. Det förekommer, vilket vi moderater har påpekat upprepade gånger, ren torpedverksamhet vid landets skolor i dag. Om en skola alltid polisanmäler våld och en annan skola alltid hanterar våld internt, var tror skolministern att sannolikheten är störst för att våldet ska komma - i den skola man vet agerar konsekvent eller i den skola som inte gör det? Det kan vara svårt att inse att också unga människor ibland gör onda saker. Men för att det onda inte ska få för stort utrymme måste det goda försvaras. Gör det, skolministern! Jag överlämnade i våras till skolministern en lista på tolv åtgärder som jag ansåg omedelbart behövde vidtas för att man skulle komma till rätta med mobbningen. Vad har skolministern gjort med de tolv punkterna? Har hon tittat på dem? När är skolministern beredd att återkomma till riksdagen med en nationell handlingsplan mot våld och mobbning i skolan för att vi ska kunna komma till rätta med problemen? Det vore välgörande med ett besked här i dag.

Herr talman! Det tar uppenbarligen inte mer än fyra minuter för skolministern att redogöra för allt hon gjort under sin tid som skolminister mot mobbning, för sedan tar hon upp det i nästa inlägg igen. Värdegrundsåret var yta. Jag pratar om saker i vardagen som faktiskt påverkar och gör en skillnad. Skolan måste arbeta kvalitetssäkrat, kunskapsbaserat och strukturerat för att stoppa våld och mobbning. Skolverket skriver: "De allra flesta av de granskade skolorna förefaller utgå från antagandet att kränkningar nog inte kommer att uppträda mellan människor." Därför har man "varken funnit det angeläget att utveckla den egna kompetensen att iaktta och analysera kränkningar eller att bygga upp alarm och åtgärdssystem." Hur är detta möjligt, skolministern? Fortfarande saknar skolor arbetsplaner mot mobbning trots att de är ålagda att ha det. Många av dem som har det har bristande planer. Att de är innehållslösa gör att ord och handling inte stämmer överens. Jag citerar Skolverket igen: "Elevernas väl och ve tenderar därmed att lämnas åt godtycke i stället för att bli resultatet av ett systematiskt arbete för att nå mål." Fundera på den meningen, skolministern! Skolan måste kunna stänga av våldsbenägna elever eller i varje fall lyfta bort dem från den ordinarie undervisningen. Det sprider osäkerhet bland både lärare och elever när personer som fysiskt gett sig på andra ändå får vara kvar i skolan som om ingenting hänt. Undervisning för elever som utsätter andra för våld måste ordnas separat. Är skolministern beredd att ge skolan den möjligheten? Osäkerheten om hur stort skolans ansvar är när ett barn mobbas måste bort. Skollagen måste ändras så att elever får rätt att ställa skolan till ansvar när skolan genom underlåtelse eller aktiva handlingar kränkt elevens rättigheter. I förarbetena måste det förtydligas vilka krav samhället ställer på skolans arbete för att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Då står det klart vilken nivå en skola måste hålla i antimobbningsarbetet. Är skolministern beredd att stärka elevens rätt på det viset i skollagen? Hovrätten menar i den uppmärksammade Grumsdomen att det inte finns något att jämföra skolans insatser med eftersom det inte finns någon helt enhetlig modell för arbetet mot mobbning, och därför kan man heller inte veta när en skola agerat bristfälligt. Det är just därför som Sverige behöver en högre lägstanivå i skolans arbete mot mobbning. När ska skolministern se till att vi får en högre lägstanivå genom en nationell handlingsplan mot mobbning? Än mer förvirrande blir situationen av att Johanna Rosenqvists skola kritiserats av både Skolverket och Yrkesinspektionen för hur man hanterat situationen, och sedan kommer hovrätten och avfärdar de båda tillsynsmyndigheternas kritik som irrelevant för domslutet. Det må kanske vara riktigt ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv, men vad innebär det för hur skolan ska se på tillsynsansvaret i framtiden? Ska det inte längre tas på allvar därför att när det prövas avfärdas det? Det är alldeles uppenbart att civilrätten inte räcker till för att pröva skolans ansvar och att skollagen därför måste stärkas. Vi måste bygga ut den beteendevetenskapliga forskningen om mobbning, eftersom vi vet för lite. Vi måste möjliggöra ett kontinuerligt insamlande av data och kunskapsbanker att forska på, som t.ex. den som Örebro universitet vill bygga upp men har svårt att finansiera eftersom all finansiering är projektstyrd. Är skolministern beredd att lösa det? På gymnasiet är många elever myndiga, precis som på många andra arbetsplatser. Låt oss då behandla dem därefter! Eleverna visar sig i alla undersökningar se mycket mer mobbning än den som skolan ser. Är skolministern beredd att ge eleverna den stärkta möjligheten? Är skolministern också beredd att se till att det löpande undersöks i alla landets kommuner och skolor hur vanligt mobbning är, vilka uttryck den tar sig och hur insatserna man sätter in lyckas? Så sent som för något år sedan var det ungefär hälften av kommunerna och en tredjedel av skolorna som aldrig hade undersökt detta och vars arbete var skott i mörkret. Det är så mycket som är ogjort, skolministern, att det snabbt borde gå att åstadkomma betydande förändringar - om man bara vill.

Herr talman! Min fråga till skolministern var vilka nya åtgärder hon var beredd att vidta, då det är alldeles uppenbart att de gamla inte räcker. Hennes svar till 100 000 mobbade barn blev tydligt: inga. Det är ett svek mot de drabbade barnen. Det är likaså ett svek, skolministern, att inte ens tala om dem som drabbas av mobbning utan göra det här till något slags byråkratiskt problem, att gömma sig bakom skolorna och inte själv ta ställning. Det är bedrövligt att det förekommer att barn och ungdomar är tvingade att gå till domstol för att få upprättelse. Det är också bedrövligt att de tvingas kräva det stöd de har rätt till enligt svensk lag när skolans arbete mot mobbning brister. Domstolar löser inte mobbningsproblemen. Men det faktum att kommunerna nu vet att underlåtenhet att vidta adekvata och tillräckliga åtgärder mot mobbning kan straffa sig civilrättsligt har redan lett till ökade insatser och ökad medvetenhet. En förstärkning av elevens rätt i skollagen, som jag vill ha, skulle i än högre grad leda till förbättringar i det förebyggande, uppsökande och akuta arbetet mot mobbning, liksom till ett mer systematiskt sökande efter kunskap och kvalitetssäkrade arbetssätt. När 100 000 barn far illa kan politiken knappast luta sig tillbaka. När det sker torpedverksamhet i våra skolor kan politiken knappast luta sig tillbaka. Är det rätt som skolministern sagt i medierna att problemet består i att skolorna inte fullgör sitt ansvar är det en politisk uppgift att se till att skolan tar sitt ansvar. Är det dessutom så att ytterligare åtgärder krävs är det politikens skyldighet att ta initiativ till sådana utan dröjsmål. I somras sade skolministern till TT att det inte finns mycket mer som kan göras på politisk nivå mot mobbningen. Jag hävdar att skolministern har fullständigt fel. Det finns väldigt mycket som kan göras, och det kan göras nu. Många av våra skolor är engagerade och jobbar jättebra. Men problemet är att skolans lägstanivå är för låg. Det är inte rimligt att skolans arbete mot mobbning ska avgöras av om det råkar finnas en eldsjäl på skolan eller inte. Vårt ansvar för barnens väl och ve i skolmiljön är bra mycket större än så.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Bakgrunden till den här interpellationen är att riksdagen har ett särskilt ansvar för demokratin och de värderingar som vårt samhälle grundas på. Mycket av det som händer runt omkring oss understryker att det är väldigt viktigt att ständigt vinna och återvinna människor för demokratins idéer och stimulera fler till ett aktivt medborgarskap. Den fråga som jag har ställt till skolministern berör en liten del av det här arbetet, nämligen vad som sker eller rättare sagt inte sker i våra skolor. Det är alldeles uppenbart att skolan har svårigheter att arbeta med den delen av uppdraget som rör demokrati och grundläggande värderingar och det personliga ansvaret. Av Skolverkets fördjupningsstudie av värdegrunden som kom förra året framgår att skolorna sällan tar upp frågor om demokrati och etik i sin undervisning. Jag ska läsa ur den rapporten. Man skriver så här: Elevernas kunskaper om demokrati, dess formella sidor, vilka institutioner och myndigheter som finns, ärendegångar, vem som beslutar vad, etc. är begränsade. Det tycks som om intresset för elementära fakta om hur samhället fungerar är lågt och att dessa kunskaper ganska omgående glöms bort av eleverna. Undervisningen upplevs av eleverna brista i verklighetsanknytningen. Mycket enkelt kan man säga att skolan inte gör så mycket åt det här. Eleverna hålls i stor okunnighet om hur demokratin och samhället fungerar och som ett resultat av det förblir man ointresserad. Men så här kan det ju inte få fortsätta. Det är ju det som gör att det är så olyckligt att de politiska ungdomsförbunden ofta möter praktiska svårigheter när de vill informera eller ordna aktiviteter på enskilda skolor eller när ungdomar vill bilda en egen förening på sin egen skola. Ungdomars egna initiativ och engagemang passar liksom aldrig in i planeringen. Det anses störande, trots läroplanens mål att främja demokratins värderingar. I perspektivet av den flora av extrema och ickedemokratiska rörelser som växer fram i ungdomsgruppen är det här naturligtvis mycket olyckligt. Det svar skolministern då ger är att de politiska partierna i laga ordning får övertyga fullmäktigeledamöterna runt om i landet om att ta in synpunkter på detta i respektive skolplan. Sedan ska vi då hoppas att skolorna dessutom läser skolplanen och liksom lyssnar på detta. Om jag skulle svara en ung person som är politiskt engagerad att det är så här de ska gå till väga är det ungefär lika dumt som att låsa dörren när någon ringer på. Jag tror att det här är kontraproduktivt. Ungdomars eget sätt att formulera politiska problem kombinerat med de politiska ungdomsförbundens långa erfarenhet av utbildning i klassiska värderingar, politisk historia och demokratiskt arbete behövs i skolan. De har en kompetens när det gäller hur man når ungdomar, hur man engagerar ungdomar som ingen lärare har. Det här måste man ta till vara. Jag har ingenting emot att regeringen har satsat pengar på de politiska ungdomsorganisationerna och det ena projektet efter det andra. Det är väl jättebra. Men det här är gratis. Det är gratis att öppna dörren. Men väldigt många rektorer och lärare vet liksom inte hur de ska hantera det hela. Jag tycker att skolministern kan sätta fart på Skolverket, t.ex. ta fram kommentarmaterial om hur lärare och rektorer kan hantera allsidighet, i vilka sammanhang det kan vara intressant att ta dit de politiska ungdomsförbunden och andra frivilligorganisationer. Det går att peka på exempel på hur ungdomar kan aktiveras. Det går att visa hur föreningsliv kan skapas i en skola och vilka värden det har. All demokratisk undervisning av ungdomar kan inte ske på elevråd och klassråd i samband med schemalagda aktiviteter. Vi måste bejaka ungdomars egna engagemang. Det är en typisk vuxenmissuppfattning att tro att ungdomar skulle vara så intresserade av att diskutera den egna skolan. När jag var 15 16 år ville jag lösa världsproblemen. Det är det den politiska ungdomen pysslar med. Det är det som vi måste få in i skolan.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Frågan om ungdomsförbundens möjligheter att jobba är en angelägenhet för oss alla, inte för enstaka partier - ja, inte bara för partierna. Därför är jag glad att Beatrice Ask och jag har kunnat interpellera tillsammans och över att Johan Pehrson ställer upp i debatten. Vi har fått flera signaler om att ungdomsförbunden arbetar i motvind på skolorna. Därför är skolministerns mycket klara deklaration om skolans centrala roll för att främja demokratin viktig, liksom uttalandet om att det är särskilt viktigt att skolans kontaktnät omfattar olika organisationer och att skolan ska ha en öppen dörr till de politiska ungdomsförbunden. Skolministerns markeringar ligger i linje med de mycket tydliga skrivningar som 1998/99 års riksmöte gjorde om att det är viktigt att ungdomar i skolan får tillfälle att bekanta sig med de politiska ungdomsförbunden. I utskottsuttalandet säger riksdagen också att ett brett föreningsliv på skolorna med bl.a. ungdomarnas egna föreningar är viktigt och spelar en viktig roll i ungdomarnas demokratiska fostran. Därför är det allvarligt att den praktiska verkligheten på skolorna ofta är långt från både skolministerns och riksdagens uttalanden. Låt mig ge några bilder av hur tufft det kan vara för de ungdomar som vill göra en ideell insats på skolorna. Mina bilder kommer från SSU, men det är en verklighet som lika ofta möter ungdomar i andra partier. Först är det en högstadieskola i mitt hemlän. SSU vill komma och visa upp sin verksamhet. De talar med skolledningen, som säger nej. Skälet var att SSU inte har haft tid att komma till grundskolan i valrörelsen. Då passar det skolan att få medverkan. I mellanvalsperioden vill man inte ha den. Man vill inte förstå att det var naturligt för ett ungdomsförbund att vara aktiv bland förstagångsväljarna på gymnasieskolan just under valrörelsen. Det andra exemplet handlar om en skola i Stockholmsområdet. SSU får inte komma in med ett informationsbord. Rektor tycker att det är för stökigt. SSU begär ett skriftligt svar. Det har gått nästan tre månader, och man har inte fått något svar. I en annan kommun i Stockholms län får SSU eller några andra ungdomsförbund över huvud taget inte besöka någon skola. Det tredje exemplet kommer från Småland. Där fick SSU:arna inte alls komma in om de inte faxade in till skolledningarna exakt vad de skulle tala med ungdomarna om. I det här fallet handlade det om SSU:s feministkampanj. Kravet gällde både klassrumspresentationer och bokbord. Det fjärde exemplet gäller en skola i Västmanland. Några SSU:are vill besöka en högstadieskola, men får inte komma dit för att inte alla ungdomsförbund är där. Det argumentet möter Ungdomsförbundet ofta. Det blir något av ett Moment 22, eftersom ungdomsverksamheten går upp och ned i förbunden. Om man ska få liv i ungdomsverksamheten, måste de ungdomar som verkligen sliter få stöd. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi gör något. Jag tycker att vi ska göra något också från statsmakternas sida. Jag tycker att de beskrivningar som kommit fram och det förhållningssätt skolministern har är bra. Men jag saknar operativa förslag. Det är oerhört angeläget att vi frågar om det finns en möjlighet för skolministern att ge ett uppdrag till Skolverket att titta på hur det faktiskt fungerar och titta på några positiva exempel som skulle kunna inspirera skolorna.
Herr talman! Jag såg att den här debatten skulle komma upp, och jag fann det ganska angeläget att delta. Det är många oroande bilder som möter oss från skolan om våld, oordning, bristande förståelse för demokratin och dess institutioner. Vi brukar ibland i kammaren diskutera hur skolans uppgifter ska rangordnas och vad som är viktigast. Från Folkpartiets sida brukar vi med viss frekvens återkomma till problemen och dess orsaker. Vi vill gärna att man ska fokusera på grundläggande saker som att sätta bildningen i centrum, osv. När vi kommer till frågan om demokrati är även Folkpartiet självklart väldigt mån om att det underifrånperspektiv som finns ska få värka ut. Skolministern hänvisar till Ungdomsstyrelsens projekt, och det är en bra verksamhet - men det är lite von oben. Mina kolleger var tidigare inne på att det finns åtgärder som växer direkt underifrån och, som Beatrice Ask sade, som onekligen är gratis. Det är lätt att bejaka dem. Jag förstår att skolministern inte direkt vill tala om hur detta ska se ut. Detta är huvudsakligen en kommunal fråga, men skolministern kan fokusera frågan och tala om den och på så sätt skicka en signal till Skolverket. Skolministern träffar en mängd skolledare i sin verksamhet och kan poängtera detta. Jag kan verkligen bekräfta den bild vi har hört om tidigare, nämligen att det är svårt att komma in på skolorna. Många av dem som vill prata politik på det parlamentariska sättet och företräda de ideal vi står för i riksdagen - de flesta av oss - har det svårt. Jag finner det otroligt angeläget att skolministern kommer tillbaka med någon mer konkret åtgärd för att underlätta denna kamp de demokratiska unga budbärarna för på skolorna.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

Vi försöker undervisa i våra skolor i hur man ska diskutera och argumentera och hur man ska kritiskt granska saker. Släng in en folkpartist och en kommunist så får ni se! Det behöver man inte prata om. Det blir uppenbart för folk, och det blir intressant och engagerande. Det är denna kraft jag menar. Jag tycker att det är en pedagogisk fråga. Jag har den bestämda uppfattningen att många skolledare och lärare är rädda för politiskt engagemang. Det blir lite obehagligt. Tänk om någon säger fel eller det blir fel. Här tror jag att arbete med kommentarmaterial kan vara ett sätt att visa dem att det inte är farligt utan att det är någonting som man kan få kraft och nytta av. Vi diskuterar ofta ordning på skolorna, skolmiljö och annat. Om det är någonting vi skulle försöka att jobba med är det detta frivilliga engagemang som växer underifrån, och vi skulle bejaka det. Det kan man göra på många olika sätt. Det sker på en del håll, men inte tillräckligt mycket. Jag har stött på ungdomar som har engagerat sig - det är inte alltid de bästa barnen i skolan - och som har kommit på att de ska ändra världen. De känner ett engagemang. De vill ha en skrubb att ha några prylar i. Att ta tag i detta engagemang är det bästa sättet att få dem att växa. Jag är väldigt glad för att man är beredd att fundera i dessa banor. Vi har varit eniga i utbildningsutskottet ett par gånger och gjort ganska tydliga skrivningar om detta, för vi menar att det är nödvändigt. Det är en liten sak, men den är viktig. Jag tror också att man, när man går in i skollagskommittén och tittar på förordningar, t.ex., ska titta på om det finns otydligheter någonstans och om det behöver justeras. Det finns en rädsla. De vet inte riktigt hur de ska hantera det, och det ska inte få hindra detta arbete. Sedan tror jag att det behövs mycket annat för att ungdomars engagemang för demokrati och politik ska växa. Men jag tror, som sagt, att den öppna dörren är central. Man visar på ett bra sätt i detta arbete att ungdomar kan lära ut något och ge någonting. Det var många ungdomar under mina många år i ungdomspolitiska sammanhang som inte var de bästa barnen och som inte heller var duktigast i läsämnena som utvecklade en retorisk förmåga och som skaffade sig kunskaper om ekonomi och samhälle och mycket annat och gick väldigt långt tack vare att de hade ett engagemang och tillsammans med kamrater fick jobba med frågorna. De politiska ungdomsorganisationerna är mycket duktiga på utbildning där skolan ibland brister. Det handlar om retorik. Det handlar om samhällskunskap och svåra samband. Man har ändå en tradition och en vana. Jag tror att vi ska bejaka det. Det får inte vara så att ungdomars engagemang bara får näring i underground-rörelser, utan vi måste också inom de etablerade föreningarna ge ett utrymme och en möjlighet för demokratiska ideal att växa. Jag ser fram emot initiativ på detta område, och jag är säker på att vi från utbildningsutskottets sida kommer att fortsätta att visa ett engagemang, för det är viktigt.
Herr talman! Jag är väldigt glad över att skolministern säger att hon är beredd att pröva olika möjligheter att stärka utvecklingen av demokratin och organisationernas arbete. Riktigt vilka metoder man ska använda tror jag inte att vi kan tala om här, men vi kan säga att det engagemanget finns. Jag vill, precis som Beatrice Ask, peka på att det är väldigt viktigt. Det handlar dels naturligtvis om vilken roll de politiska ungdomsförbunden kan spela i själva skolarbetet, dels om föreningarnas roll. Det är inte ofta jag blir nostalgisk, men någon gång finns det anledning att fundera över vad som har hänt på vägen. När vi var unga och jobbade i de politiska ungdomsförbunden fanns väldigt mycket av folkrörelseanda ute på skolorna. Oavsett om rektorn var högerman, som det hette på den tiden, socialdemokrat eller folkpartist hade han - det var ofta en han - ett starkt engagemang för folkrörelserna. De politiska ungdomsförbunden fick också hjälp och stöd i sin verksamhet. Det kunde handla om skrubben Beatrice Ask pratade om. Det kunde handla om möjligheten att nå ut med information om sin verksamhet. Man var inte rädd för ungdomsförbunden då, trots att man i andra sammanhang var snävare, utan man såg ett livaktigt föreningsliv på skolan som en tillgång. Det har vi tappat bort någonstans på vägen. Det finns i vissa skolor, men det saknas väldigt mycket. Det här är ledsamt, för ungdomar behöver bearbeta existentiella frågor. Hur vi kan stärka detta i undervisningen kommer vi att prata om, men det gäller också att verkligen ha tid att tala med varandra om riktigt svåra frågor. Det är väldigt värdefullt att vara med i ett politiskt ungdomsförbund och då och då möta de vuxna i partiet och brottas med dem, kanske förlora en fråga och fightas hårt för en annan fråga och lära känna sina gränser. Det är också grundläggande för vår demokrati. Då kan det inte bara handla om att man hittar regelverk i kommunfullmäktige, utan det måste komma av en övertygelse från skolledning och lärare. De situationer jag pratade om tidigare leder ofta till att ungdomarna går till partiorganisationer. Så pratar de med någon politiker. Så går den politikern till sin skolstyrelse eller fullmäktigegrupp. Så tar man upp frågan där, och sedan får SSU-gruppen eller MUF-gruppen komma in på skolan. Men vad blir det för någonting? Det blir naturligtvis någonting som katten, dvs. politikern i detta sammanhang, har släpat in, i stället för någonting som rektor och lärare ser som väldigt värdefullt. Jag tror att detta är viktigt. Det handlar om hur skolan i djupare mening ser på demokratin och att skolan verkligen tycker att det är viktigt att ungdomar engagerar sig. Det kan bli tossigt ibland. Det blir barnslig ibland, men det är en oerhört viktig del av ungdomens fostran, och det är en förutsättning för demokratins långsiktiga överlevnad.

Herr talman! Lena Ek har frågat mig om och när samt i vilken omfattning jag tänker föreslå att Sverige ska börja ta ut skatt på biobränsle. Hon har vidare frågat mig om vilka ekonomiska incitament jag tänker använda för att skapa förutsättningar för att introducera biodrivmedel som alternativ till fossila bränslen. Så som jag förstått interpellationen är den huvudsakligen inriktad på fordonsbränslen. Vid beskattning av biodrivmedel är Sverige bundet av det s.k. mineraloljedirektivet, som Lena Ek också påpekat. Direktivet, som indirekt omfattar mer än mineraloljor i strikt mening, föreskriver att varje bränsle som används för fordonsdrift - alltså även biobaserade sådana - ska beskattas. Huvudprincipen i gemenskapsrätten är alltså att alla fordonsbränslen ska beskattas. Alltsedan medlemskapet år 1995 har Sverige haft att rätta sig efter denna princip. Detta är ingenting nytt. Som Lena Ek också konstaterat finns en möjlighet att med stöd av direktivets s.k. pilotprojektsbestämmelse medge nedsättning av energi och koldioxidskatt för utveckling av mer miljövänliga produkter, särskilt när det gäller bränslen från förnybara källor. Denna bestämmelse har tillämpats i Sverige i ett flertal fall. Sedan regeringen ansett det osäkert om en ökad användning av etanol och rapsmetylester skulle resultera i någon mer betydande miljövinst, beslöt regeringen att den existerande verksamheten borde utvärderas innan ytterligare steg togs. I detta sammanhang har bl.a. Statens energimyndighet på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat pågående pilotprojekt avseende kostnadsutveckling och miljöaspekter. För närvarande ser Regeringskansliet över riktlinjerna för hanteringen av pilotprojektsdispenser. Regeringen avser också att utarbeta en skattestrategi för användningen av alternativa drivmedel. Strategin får sedan avgöra eventuella fortsatta satsningar. Regeringens stöd i övrigt är främst inriktat på forskning och utveckling kring flera olika alternativa drivmedel. Sådana insatser kommer även fortsättningsvis att finnas kvar. Angående Lena Eks fråga om skatt på biobränslen föreslogs i budgetpropositionen för år 2001, som ett led i en grön skatteväxling, att koldioxidskatten på fossila bränslen skulle höjas från 37 till 53 öre per kg utsläppt koldioxid. Samtidigt föreslogs en viss sänkning av energiskatten på bränslen. Riksdagen har bifallit förslagen. Biobränslena får genom skatteväxlingen en stärkt konkurrenskraft genom att beskattningen av fossila bränslen ökar. Detta kan på sikt reducera våra utsläpp av växthusgaser. Införandet av en energiskatt också på biobränslen ingår endast som en mindre del i en större reformering av energiskattesystemet. I budgetpropositionen för år 2001 anförs att den principskiss som Skatteväxlingskommitténs betänkande innehåller utgör en god utgångspunkt för en sådan reform. Reformen ska ske stegvis och inrymma flera delkomponenter. Konkurrensförhållandet mellan olika energislag påverkas av energiskattesystemets utformning och bränslepris, samt vissa andra faktorer. Biobränslenas konkurrenskraft är således inte endast beroende på om de energibeskattas eller inte. Deras konkurrenssituation måste betraktas i ett vidare perspektiv.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

Jag beklagar att inte Centerpartiet har velat ansluta sig till det omfattande grepp som vi har tagit att koppla ihop skattepolitiken och miljöpolitiken. De frågor som Lena Ek har ställt har jag också tydligt besvarat. Man ska naturligtvis inte lägga om skattestrategin innan man har ett säkert underlag. I mitt svar har jag också sagt att det pågår ett arbete med att skapa en sådan skattestrategi som ytterligare kan förstärka de miljövinster som vi gör via den gröna skatteväxlingen.

Herr talman! Sverige har som bekant en i EU sammanhang oerhört avancerad miljöbeskattning, och Sverige har också varit pådrivande i de här frågorna, både via skattepolitiken och via miljöministrarnas insatser. Jag är övertygad om att de framsteg som kan göras med exempelvis mineraloljedirektivet i EU sammanhang också kan vara ett sätt att medverka till att skatte och miljöpolitiken ger ett grönare Europa. Det är vidare ofrånkomligt att man, om man ska utforma en ny skattestrategi på det här området, också ska ha en säkerhet i den bedömning som man gör av olika typer av insatser. Etanol har förtjänster men också nackdelar, och man har att se till hela den samhällsekonomiska situationen. Det beror exempelvis på hur etanolframställningen utformas. Det handlar om en lång kedja med inslag av skattesubventioner och andra subventioner både på EU-nivå och på nationell nivå, vilka måste vägas in i sammanhanget. När man utformar en skattepolitisk strategi för att förstärka vårt miljöskydd är det viktigt att den har ett visst mått av säkerhet och att rätt typ av drivkällor används.

Herr talman! Margareta Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rätta till den ojämlikhet som finns mellan idrottsföreningar och andra ideella föreningar avseende skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifter tas ut för att finansiera systemen för social trygghet. Mellan det svenska socialförsäkrings och socialavgiftssystemet finns därför en korrespondens som innebär att på ersättningar som är förmånsgrundande för mottagaren ska arbetsgivaravgifter betalas. Det finns ett särskilt undantag från den generella skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter som gäller för ideella idrottsföreningar. Undantaget gäller ersättning till idrottsutövare om ersättningen understiger ett halvt prisbasbelopp. En sådan ersättning är inte heller förmånsgrundande för mottagaren. Undantaget lagfästes i anslutning till 1990 års skattereform och motiverades framför allt av att de inkomster som idrottsutövare hade ofta till stor del var ersättningar för utlägg som han eller hon haft, vilka i sin tur var avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Genom undantaget förenklades möjligheten till avdrag i avgiftssammanhang. Om en ersättning inte är förmånsgrundande försämras mottagarens trygghet. När undantaget för ideella idrottsföreningar infördes gällde ATP systemet, vilket innebar att man endast fick pensionspoäng på inkomster överstigande ett basbelopp under ett år. Inte heller beaktades inkomsterna för alla år vid bestämmandet av pensionens storlek. I det nya pensionssystemet har i princip alla inkomster betydelse för den framtida pensionen. Det är därför numera viktigare för den enskilde att alla ersättningar inräknas i den pensionsgrundande inkomsten. Även om det endast rör sig om att undanta ersättningar som under ett år understiger ett halvt prisbasbelopp, kan det sammantaget bli fråga om betydande belopp för den enskilde som inte blir förmånsgrundande. Detta kan t.ex. bli fallet om han eller hon får ersättning från flera olika föreningar eller under flera år. Det finns därför enligt min mening inte någon anledning att utvidga undantaget från skyldighet att betala arbetsgivaravgifter till att gälla ytterligare grupper av ideella föreningar.

Herr talman! Jag delar Margareta Anderssons uppfattning att det nuvarande systemet fungerar väl, inte minst för idrottsrörelsen. Det är också omvittnat i olika sammanhang. Det finns naturligtvis en nackdel för den enskilde utövaren, nämligen att om inkomsten inte är pensionsgrundande blir det, även om det är på marginalen, trots allt en något lägre pension någon gång senare i livet. I den kompromiss som man tvingas göra mellan olika önskemål delar jag dock Margareta Anderssons uppfattning att det inte vore bra att avskaffa det här systemet. Om det skulle anses vara viktigare med ett pensionsgenomslag fullt ut, skulle det vara en bakstöt mot idrottsrörelsen i form av en ytterligare kostnadsbelastning, något som den inte skulle uppskatta. Det finns därför skäl att behålla det system som vi har i dagsläget.

Herr talman! Det gäller att se till helheten. Samhället ger ett omfattande stöd till idrottsorganisationer, ungdomsorganisationer och en rad andra folkrörelser. När man utformar stödet på olika nivåer i samhället ska man självfallet se till den speciella situationen för idrottsrörelsen, exempelvis de skatteregler som gäller. Jag är övertygad om att det samlade stödet till olika ungdomsorganisationer innebär en välavvägd balans mellan det som kommer idrottsrörelsen och andra folkrörelser till del. Det är ett fantastiskt oegennyttigt arbete som görs av ledare i idrottsföreningar, kyrkliga organisationer och rader av andra ungdomssammanhang. Det är ett arbete som samhället har skäl att uppskatta på olika sätt och vis, via det stöd som staten, kommunerna och landstingen ger och som vi kan ge via de skatteregler som gäller för i det här fallet idrottsrörelsen.

Herr talman! Charlotta L Bjälkebring har frågat kulturministern vad regeringen avser att göra för att följa utvecklingen på kasinoorterna samt när och på vilket sätt en sådan utvärdering beräknas bli genomförd. Charlotta L Bjälkebring har också frågat på vilket sätt regeringen avser att fånga upp personer med spelproblematik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Riksdagen antog som bekant, mot bakgrund av regeringens proposition Kasinospel i Sverige m.m. Sverige. Regeringen har också beslutat att det statligt ägda aktiebolaget Svenska Spel får öppna ett kasino på envar av orterna Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. AB Svenska spel har bildat ett helägt dotterbolag, Casino Cosmopol AB för kasinoverksamheten. Enligt vad jag har inhämtat från Casino Cosmopol planerar man att öppna det första kasinot i Regeringen har bl.a. med hänsyn till de risker som trots allt är förknippade med kasinoverksamheten för avsikt att noga följa utvecklingen när kasinospel introduceras i Sverige och att, sedan verksamheten bedrivits en tid, följa upp och utvärdera effekterna av den. Lotteriinspektionen är den centrala myndighet som har ansvar för kontroll och tillsyn av den svenska spelmarknaden, däribland kasinospel. Lotteriinspektionen följer därför Casino Cosmopols verksamhet mycket nära. Lotteriinspektionen har också bl.a. till uppgift att följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel och lotterimarknaden samt att verka för en säker utveckling inom tillsynsområdet. Regeringen har dessutom beslutat om myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten år 2001. För Lotteriinspektionen innebär detta att man genom sin kontrolloch tillsynsverksamhet ska bidra till att motverka den ekonomiska brottsligheten och i de fall sådan brottslighet upptäcks anmäla brottet till polis för vidare handläggning. Lotteriinspektionen har genomfört flera utvärderingar avseende nya spel, så som värdeautomater och spel över Internet. Enligt min mening är det naturligt att Lotteriinspektionen kommer att få i uppdrag att ansvara även för utvärdering av kasinoverksamhet. Lotteriinspektionens utvärdering kommer i första hand att inriktas på kasinospelet och eventuell brottslighet i anslutning till detta. Utvärderingen genomförs lämpligen sedan kasinoverksamheten bedrivits under en tid. När det gäller kasinoverksamhetens eventuella inverkan på brottsligheten i allmänhet är det troligen mycket svårt att genomföra tillförlitliga undersökningar, eftersom den allmänna brottslighetens utveckling påverkas av många olika faktorer. Charlotta L Bjälkebring frågar också hur regeringen avser att möjliggöra att personer med spelproblematik fångas upp och får möjligheter till rehabilitering innan de hamnar i brottslighet. Casino Cosmopol kommer att införa ett åtgärdsprogram med bl.a. information om spelproblem och utbildning av bolagets personal på de internationella kasinona. Åtgärdsprogrammet innebär exempelvis att legitimation krävs för att få komma in på kasinot, varvid en noggrann ålderskontroll görs. Kunden blir också registrerad och fotograferad. Kasinot erbjuder vidare möjlighet till självexkludering, dvs. att spelaren kan begära att inte bli insläppt under en viss tidsperiod.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. När riksdagen 1999, mot Vänsterpartiets röster, beslutade att tillåta fyra internationella kasinon i Sverige förutsågs det också att verksamheten skulle utvärderas innan en eventuell ökning skulle ske. Mot den bakgrunden är det svar jag har fått något tunt. Regeringen säger att man har för avsikt att noga följa utvecklingen. Lotteriinspektionen kommer att få i uppdrag att ansvara för utvärdering av verksamheten, lämpligen sedan kasinoverksamheten bedrivits under en tid. Helt klart har mina farhågor besannats, att kasinofrågan faller mellan stolarna. Lotteriinspektionen har t.ex. inget uppdrag att följa problematiken med spelberoende. Lotteriinspektionen har heller inget uppdrag att utvärdera hur kasinoverksamhetens etablering förändrar kultur och fritidsvanor på orten. Lotteriinspektionen är viktig men har inte till uppdrag att utvärdera och följa upp alla de saker jag anser åligger en regering att följa upp. Jag har ställt frågor till justitieministern och kulturministern. Ingen av dem har svarat på frågan, utan den faller på finansministern. Jag förstår att det inte är så lätt att ensam svara på frågor som rör även andra ministrars beredningsområden, som i det här fallet, när verksamheten har påverkan över flera områden. Jag vet också att det inte är Ringholm som är pappa till förslaget, utan förre finansministern Åsbrink. Svenska Spel arrangerade i Stockholm den 30 januari i år framgick att ganska konstant 80 % av Sveriges befolkning spelar. Man kunde också konstatera att det satsas mer pengar på spel i dag än tidigare. De nya kasinona förväntas leda till ytterligare insatser på spel. Det innebär att varje person som spelar, spelar om än mer pengar. Det är riktigt som finansministern säger i sitt svar att spelbolaget Casino Cosmopol, ett dotterbolag till statliga Svenska Spel, kommer att införa ett åtgärdsprogram, ett s.k. tiopunktsprogram, med bl.a. information om spelberoende och utbildning. Det kommer att göras av bolagets personal på de internationella kasinona. Kasinon kommer också att erbjuda möjlighet till spelaren att själv begära att inte bli insläppt under en viss period, precis som finansministern säger, om spelberoende skulle uppstå. Men vem av de som är spelberoende har egentligen den insikten? Det finns knappt några behandlingshem för spelmissbrukare. Vad händer när en spelare kommer till exempelvis Casino Cosmopol och kräver att få komma in och spela igen, eftersom han har ändrat sitt beslut? Trots finansministerns svar undrar jag fortfarande vad man kommer att vidta för åtgärder rent konkret när det gäller spelmissbruk och kriminalitet. Jag tror inte att de åtgärder som hittills har gjorts är tillräckliga.
Herr talman! Om man startar en ny verksamhet, som de internationella kasinona, är det viktigt att det finns ett rejält uppföljningsprogram för eventuella sociala skadeverkningar. Jag är mycket väl medveten om att man inte kan driva den här typen av verksamhet utan att det finns risker. Det visar internationella erfarenheter. Därför har vi försökt gardera oss, så långt det går att gardera sig, genom de uppdrag som Lotteriinspektionen och exempelvis Socialdepartementets myndighet Folkhälsoinstitutet har när det gäller att följa denna typ av verksamhet. Det vore lite för tidigt att som Charlotta L Bjälkebring säger redan nu börja utvärdera någonting som inte ens har startat. Jag vet inte vad man ska utvärdera om man inte har någon faktiskt erfarenhet av verksamheten. Det finns internationella erfarenheter som man kan ta till sig. De har varit en del av grunden för det åtgärdsprogram som har lagts fram under senare tid och som Svenska Spel och andra har varit engagerade i. Jag tycker att det finns skäl att på det området hålla sig orienterad om vad som händer internationellt. Alla goda uppslag som kan finnas ska naturligtvis tas till vara av Svenska Spel, Folkhälsoinstitutet och andra som har att följa verksamheten i fortsättningen.
Fru talman! Jag tror att det vore väldigt bra om man gjorde en kontroll innan man öppnade kasinon så att man har ett underlag att jämföra med efter det att de har öppnat. Det är någonting man kan göra redan innan kasinona har startat. Vore det inte rimligt, finansministern, att staten som ägare av AB Svenska Spel även hade en övergripande policy vad gäller spelfrågor likt den staten har för Systembolaget? Vore det inte rimligt att staten hade det övergripande ansvaret? Det är nu upp till bolaget självt om det vill vidta åtgärdsprogram eller ej. I Sverige satsas det 30 miljarder på spel om året. 5 miljarder av dessa går till staten. Staten satsar årligen 4 miljoner för att förhindra spelmissbruk. Jag tycker att siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är inte i första hand nöje och förströelse som vi ska få via de statliga spelen, utan det handlar ytterst om att man ska få in pengar till statens kassa. Spelbolagen lägger i dag ned 1,5 miljoner per dag på att marknadsföra sina produkter och företag. Så länge som spelbolagen kan fortsätta med en sådan marknadsföring, och så länge som nya och även farligare spelformer introduceras där möjliga vinster och förluster mångdubblas, måste vi också räkna med att spelberoendet ökar med allt vad det innebär av personliga tragedier för spelaren och hans eller hennes närmaste omgivning. Men den politik som i dag förs menar jag att utvecklingen entydigt är att de som spelar för alltmer utvecklar risken att bli problemspelare och sedan patologiska spelare, dvs. att spelandet kan övergå i ett rent spelmissbruk. Enligt en ny statistik har 4 % av Sveriges befolkning någon gång spelat på illegala spelklubbar. Jag tror heller inte att införandet av kasinon av internationellt slag kommer att förändra det. Tvärtemot tror jag att den ohejdade reklamen för spelverksamheten från de statliga spelföretagens sida skapar ett ökat spelande. Det har visat sig att det inte blir fler som spelar, men att de som spelar spelar för mer. Högre belopp skapar också mer beroende. Mer beroende skapar mer illegalt spelande, sociala problem och kriminalitet av olika slag. Det hela hänger ihop. Man måste försöka se helheten i detta.
Fru talman! Det är en omfattande marknad i Sverige för spel och lotterier. Det är långt över 30 miljarder kronor som omsätts varje år. I det perspektivet kommer den del som gäller statliga internationella kasinon att vara rätt begränsad i fortsättningen. Jag tror inte att man kan förebygga och förhindra alla olika typer av spelmissbruk som kan uppkomma. Men jag tror att man ska ha höga ambitioner. Det har regeringen också haft och har när det gäller att låta exempelvis Svenska Spel ta hand om de internationella kasinona och inte släppa in privata intressenter på området som skulle kunna innebära större risker. Det gäller också de uppföljningsprogram som finns inom Svenska Spels område via Lotteriinspektionen, Det är i sista hand fråga om en nödvändig avvägning och balans mellan olika intressen. Självfallet måste staten, och slutligen regering och riksdag, göra en värdering av dessa kasinons insatser. Riksdagen har lämnat ett tillstånd till regeringen att etablera sex kasinon. Vi har valt att i första omgången starta fyra. Vi vill se hur utvecklingen artar sig både ekonomiskt och socialt när det gäller spelberoende och annat innan vi tar ställning till en eventuell fortsättning. I sista hand har staten, regering och riksdag, ett helhetsansvar för att följa utvecklingen.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att riksdagen har fattat beslut om fyra kasinon med möjligheter att bygga ut till sex. Frågan kvarstår ändå: När kommer utvärderingen? Det vore bra att veta det. Som det känns nu vill inte regeringen göra någon statistik innan kasinona har öppnat. Det tycker jag är lite olyckligt. Finansministern sade här att Folkhälsoinstitutet är en mycket viktig instans. Det tycker också jag. Enligt uppgift ska Folkhälsoinstitutet inleda en forskning. Det är Robin Room och Lars Westfelt vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning vid Stockholms universitet som kommer att göra den. Det handlar om att utvärdera effekter i samband med att statliga kasinon etableras i Sverige. De kommer att mäta eventuella förändringar och erfarenheter i samband med detta. De kommer också att göra en förundersökning i Sundsvall innan kasinot där öppnas. Även en kontrollgrupp i Karlstad kommer att intervjuas för en jämförelse. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag vet att man fattade beslut om det för bara några veckor sedan. Det hade varit lugnande för mig om jag hade vetat att man skulle göra på det sättet. Då hade kanske varken finansministern, kulturministern eller justitieministern blivit utsatta för alla mina frågor. Jag hoppas att forskningen kommer att leda fram till att det helst inte öppnas några fler kasinon i Sverige.

Fru talman! Gunnar Hökmark har frågat om regeringen är beredd att sänka utgiftsandelen för att anpassa det svenska skattetrycket till nivåer jämförbara med våra viktigaste konkurrentländer eller om man vill slå vakt om höga skattesatser på välfärdens bekostnad. Hökmark framställer en sänkning av de svenska skatterna till nivåer liknande dem i våra konkurrentländer som en nödvändighet. För ett par veckor sedan diskuterade jag i en interpellationsdebatt här i kammaren denna fråga med Hökmarks partikolleger. Jag delar inte den moderata föreställningen om sambandet mellan skatter och välfärd. De utgifter som är nödvändiga för att erbjuda alla medborgare en god välfärd - bl.a. i form av generellt utformade välfärdssystem - ska finansieras på ett ansvarsfullt och uthålligt sätt via skattesystemet. Skatter har inget egenvärde utan utrymmet för skattesänkningar måste hela tiden bedömas mot bakgrund av medborgarnas önskemål och det budgetpolitiska målet. En mer teknisk fråga gäller de svenska skatternas höjd i en internationell jämförelse. Hökmark redovisar jämförelser av skattekvoterna - där alltså de samlade skatterna och avgifterna relateras till bruttonationalprodukten - för år 1999. Jag vidhåller att detta slag av övergripande mått har sina svagheter; exempelvis beaktas inte skillnader i hur olika länder beskattar transfereringar. En övergång till genomgående skattefria transfereringar i Sverige - vi är ju ett av de länder som mest konsekvent tillämpar en bruttoprincip i detta avseende - skulle mekaniskt sänka skattekvoten med i storleksordningen 5 procentenheter. Om man nu ändå vill stanna något vid detta bristfyllda mått vill jag erinra om att skattekvoten enligt bedömningarna i den senaste budgetpropositionen kommer att sjunka från 52,9 % år 1999 till 50,3 % år 2003. Bakom denna utveckling ligger bl.a. en sådan reell förändring som den pågående inkomstskattereformen. För samma period beräknas utgiftsandelen sjunka från 58,4 % till 52,9 %. Hökmark berör också de uppgifter som redovisats i en Riksskatteverket genomförd rapport kring utvecklingen av de svenska skatterna. Regeringen har dock bedömt att det finns anledning att genomföra en djupare analys av dessa frågor. Därför arbetar sedan hösten 2000 den s.k. Skattebasutredningen under Per Utredningen ska lämna en samlad bedömning av hur den svenska skattestrukturen bör utformas i en värld med internationaliserade marknader för varor, tjänster och produktionsfaktorer samtidigt som de välfärdspolitiska ambitionerna bevaras på dagens nivå. För att kunna utföra sitt arbete kommer utredningen bl.a. att engagera ett antal utländska experter på området. Utredningen ska vara klar första kvartalet 2002. Vi kommer då att få ett kvalificerat underlag för fortsatt diskussion. Under mellantiden följer regeringen utvecklingen bl.a. genom löpande bedömningar av skatteinkomsternas utveckling. Hökmark tar också upp arbetskraftsrörligheten. Det är riktigt att Sverige är ett av världens mest internationaliserade länder. Ett ökande antal människor rör sig mellan Sverige och andra länder för att arbeta och studera. Det är mycket positivt. Den ökande rörligheten berikar den svenska arbetsmarknaden och det svenska utbildningsväsendet. Under 1990-talet flyttade alltfler svenskar med högskoleutbildning utomlands men samtidigt flyttade en allt större andel av dem tillbaka till Sverige. Om trenderna håller i sig kommer enligt SCB 50 % att återvända. Hökmark kommenterar också den svenska kapitalinkomstskatten och i denna fråga vill jag hänvisa till mitt svar på en tidigare interpellation av Catharina Hagen. Där framhöll jag bl.a. att för utvecklingen av andelen utlandsägande är andra faktorer än skatterna betydelsefulla. Vidare är lättnader i aktiebeskattningen på ägarnivå problematiska med hänsyn till EU rättens utveckling. Dessutom har detta slag av åtgärder begränsade effekter på investeringar och sysselsättning i Sverige.
Fru talman! Jag ska be att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. Även i metaforernas värld finns det en del begränsningar. Jag tror inte att man kan sticka huvudet så djupt i sanden att man också kör huvudet i väggen. Men likväl känner jag lite grann att det är det som finansministern i verkligheten gör. Överallt i hela världen pågår nämligen en intensiv debatt om globaliseringen och dess konsekvenser - vad den innebär för utvecklingen av handel, vad den innebär för utvecklingen av produktion och vad den innebär för rörligheten, för människor, företag och kapital. Andra länder debatterar och diskuterar detta och genomför förändringar, sänker skatter och reformerar för att bli mer vitala och dynamiska. I vårt land har vi sett hur 47 stycken av våra koncernhuvudkontor har flyttat utomlands och hur en allt större del av ägandet vid den svenska börsen flyttar utomlands på grund av att de svenska skattevillkoren missgynnar svenskt ägande. Vi ser hur den högutbildade arbetskraften har en nettoutflyttning t.o.m. i en högkonjunktur, vilket också framgår av de siffror som regeringen presenterade före jul. Vi ser hur alltmer av ägande och sparande flyttar utomlands. Detta är en förändring som påverkar och präglar hela världens ekonomisk-politiska samtal. I detta svar från finansministern - han har haft nästan tre månader på sig - finns inte en bild, analys, reflexion eller slutsats av hur denna process, som har en avgörande betydelse för svensk välfärd eller svenska skatteinkomster, ska kunna utvecklas. Fru talman! I stället får jag svaret att de offentliga utgifterna ska finansieras med skatter. Det är goddag yxskaft. Den avgörande frågan är ju hur vi ska få in de skatteinkomster som behövs för att kunna finansiera de offentliga utgifter vi behöver. Vi kan ha olika uppfattningar om hur stora de ska vara och hur de ska vara utformade. Men likväl är det så att ett av de tydliga tecken som vi ser i spåren av globaliseringen är att höga skattesatser inte är samma sak som starka skattebaser. Starka skattebaser är en mycket bättre garanti för goda skatteinkomster än skattebaser som flyttar och rör sig utomlands. Ni vill inte se detta. Ni resonerar över huvud taget inte om det, och det tycker jag är förunderligt. Inte en reflexion, inte en analys av finansministern i Sveriges riksdag! Det innebär att utvecklingen kommer att tuffa på, och då kör man huvudet i väggen. Det har ni redan gjort när det gäller miljardärer, för där har ni avvecklat förmögenhetsskatten. För tobaken höjde ni skatten, och sedan körde ni huvudet i väggen och fick sänka tobaksskatten. I riksdagsgruppen håller ni på lite internt och muddrar om skatten på alkohol. Men vad ni inte inser är att skeendet och förändringarna är mycket större än så här. Det berör inte bara miljardärer eller tobaksrökare. Det berör de svenska företagen, sparandet, investeringarna och kapitalet. Vi ser konsekvenserna redan i dag. Konsekvenserna av strutspolitiken är två möjliga. Antingen får ni ett stort inkomstbortfall, vilket kommer att tvinga er till nya sparprogram som ni säkert kommer att säga att ni inte tycker om. Men de kommer likväl, och de kommer att drabba människor utan att de har fått motsvarande skattesänkningar. Eller så kommer ni att höja de skatter som ni kan höja i den globaliserade ekonomin, dvs. skatter på de skattebaser som inte är så rörliga. Det blir de skatter som allra mest påverkar låg och medelinkomsttagarna. Vad väljer ni? Kommer ni när globaliseringstendensen blir ännu tydligare att välja besparingar eller kommer ni att välja att höja skatterna för dem som inte är så rörliga? Den frågan tycker jag kan förtjäna sitt svar här i kväll.
Fru talman! Jag skulle vilja beröra tre punkter som finansministern tar upp i sitt svar. Det gäller kapitalskatterna. Finansministern säger först att effekten är begränsad på sysselsättning och investeringar om kapitalskatterna sänks. Det är en felaktig syn, anser jag. Det vittnar om en okunnighet när det gäller småföretagens villkor. Små företag är ofta beroende av lokalt kapital och kan inte gå ut på den internationella kapitalmarknaden. Alla vet att riskkapital är mycket hårdare beskattat än lånekapital. Det behövs riskkapital för att starta och utveckla ett företag. Där har det absolut betydelse för både sysselsättning och investeringar. Ett annat område som finansministern tar upp gäller EU-rätten. Finansministern påstår att det skulle vara svårt enligt EU-rätten att sänka de svenska kapitalskatterna. Då tror jag att finansministern tänker på en teknisk lösning, som kanske skulle kunna vara besvärande. Men man kan ju ordna en sänkning av kapitalskatten på många sätt. Annars skulle inte andra EU-länder ha mycket lägre kapitalskatter. Många har ju slopat t.ex. förmögenhetsskatten utan att ha några som helst problem med EU-rätten. Det svaret tycker jag alltså är helt irrelevant i sammanhanget. Det är bara ett sätt att komma undan den sakliga frågan. Den tredje punkten som finansministern tar upp är välfärden och hur den riskeras om man sänker kapitalskatterna. Förmögenhetsskatten t.ex., som ger drygt 8 miljarder för närvarande, har inte någon tydlig och rättvis fördelningsfunktion. Vi har tidigare hört här hur de allra rikaste människorna slipper betala förmögenhetsskatt, medan många långt mindre förmögna människor måste punga ut med förmögenhetsskatt. Ur statens synvinkel tror jag att förmögenhetsskatten är rent kontraproduktiv fiskalt sett. Vi vet ju att en stor del av sparandet finns utomlands. Det skulle förmodligen plockas hem om man tog bort förmögenhetsskatten, och då skulle i alla fall avkastningen på kapitalet tillföra skatteinkomster. Trots allt är det inte förmögenhetsskatterna som jag är mest oroad för, utan det är den utvandring av personer som är mycket driftiga och kunniga och som har ett stort nätverk. De drivs ut av alltför höga ägarskatter. Det är inte deras skatteinkomster som är det viktiga, utan det är deras bidrag till tillväxten. Den utredning som finansministern tar upp i sitt svar skriver - och regeringen skriver själv i direktiven - att i ekonomiskt avseende torde en eventuellt ökad utflyttning av högre utbildad arbetskraft vara ett förhållandevis större problem för de allmänna tillväxtbetingelserna än för de offentliga finanserna. Finansministern har alltså själv påpekat det problem som är risken med för höga kapitalskatter. Jag vill nu fråga finansministern: Kan finansministern närmare förklara sitt svar på de här tre områdena, dvs. effekten på sysselsättning och investeringar, EU-rättens problem och hur förmögenhetsskattens slopande skulle kunna hota tillväxten och välfärden?
Fru talman! Det är en intressant debatt vi har här om vilka som är de goda och vilka som är de onda. Vi kan alltid diskutera i vilken omfattning kapital eventuellt lämnar vårt land eller finns utanför, huruvida kompetens lämnar Sverige eller strömmar till och huruvida företag och deras ledningar lämnar Sverige. Om man ser på vad vi beslutar här i riksdagen finns det en uppenbar risk att Sverige håller på att bli någon form av undantagsland där vi tvingas till en del pinsamma undantag för att upprätthålla en någorlunda tillströmning av företag och kapital till landet. Vi har tidigare hört att vi har miljardärer som slipper förmögenhetsskatt, medan 600 000 vanliga medborgare i vårt land får betala förmögenhetsskatt. De har ofta inte mer än en vanlig villa. Utländska experter har lägre skatt, medan svenskar har högre skatt. I södra delen av Sverige arbetar danskar som betalar någonting fantastiskt som kallas artistskatt. Det är ju spännande. Jag tycker att den grundläggande frågan är om vi gör tillräckligt här i riksdagen i dag på förslag från regeringen. Jag menar nog att det inte är så. Låt oss ändå se vad ni gör. Jag vill inte påstå, som de tidigare kollegerna här, att ni stoppar huvudet i sanden. Det är inte riktigt sant. Det drivs ett arbete inom EU med det s.k. skattepaket på tre huvudsakliga områden. Under den svenska ordförandeperioden ska nu samtal inledas för att hitta en liten överenskommelse om att täppa till och finna konformitet med sex andra länder som man vet att pengarna annars riskerar att dra till. Det vore ju väl om man kan komma överens med dessa sex länder under en sex-, sju eller åttaårsperiod, men problemet är att det kvarstår över 40 andra skatteparadis. Vi riskerar att hela tiden ligga i efterhand. Jag har en artikel med mig som visar hur det fungerar. Hittills har det ju varit väldigt populärt bland svenska banker och fondkommissionärer att placera sig i Luxemburg. Det har hittills varit ett sätt för mindre nogräknade personer att komma undan. Men nu börjar t.ex. Öhmans Fondkommission och andra banker att placera sig på Cayman Island. En ansvarig person där säger så här: Om vi är en av 600 banker som etablerar sig här, har jag svårt att se vad som är problemet. Det är klart att vi inte kommer att kunna göra någonting åt detta, framför allt inte på kort eller medellång sikt. Under tiden kvarstår problemet, och det blir lättare och lättare att flytta pengar. Här finns det risk för att vi ligger i efterhand. Det är frågan om vi inom ramen för OECD samarbetet - det är ju Sverige också delaktigt i och positivt inställd till - kan försöka finna medel att undanröja den illojala skattekonkurrensen. Det är ju den det handlar om. Sverige har ju också utsatts för en lojal skattekonkurrens. Vi har ju höga skatter. Att andra länder har lägre skatter måste rimligen vara fullt acceptabelt och någonting som vi inte kan diskutera med dem. Det är ju deras val. Jag känner att det vore önskvärt i nuläget att finansministern redovisar och tänker till ordentligt inför vårbudgeten, som ska komma småningom, vilka skatter det är som är mest skadliga i Sverige på kort och medellång sikt. Vad är det som driver kompetens, företagande och kapital som behövs här ut ur vårt land? Jag säger inte att allt försvinner, för så illa är det inte. Vi har väldigt bra tillgångar i Sverige. Det finns många anledningar att finnas här. Men jag tycker ändå att vi tydligt kan se att det finns en drivkraft ut. Regeringen har ju själv redovisat siffror på enorma belopp som finns utomlands. Vilka är de mest skadliga skatterna? Är det de avgifter vi betalar för egen pension? Risken är väl att regeringen fortsätter att slå in på den linjen genom att sänka de skatterna. Kan det inte finnas andra som det är strategiskt klokare att sänka för att locka till sig kapital och människor till vårt land?
Fru talman! I början på 90-talet hade vi tre år i Sverige där bruttonationalprodukten sjönk. Vi hade en situation där tillväxten var negativ. Det skapade naturligtvis problem för lång tid som ledde till att den socialdemokratiska regeringen från 1994 och framöver fick göra en kombination av insatser för att begränsa utgifterna och öka inkomsterna via skattepolitik och annat för att reda upp situationen. I det läget måste det kännas rätt fantastiskt att ha så fel som Gunnar Hökmark har haft hela tiden och nu också. Hur känns det, Gunnar Hökmark, att ha så fel i det moderata påståendet att det inte finns någon möjlighet att ha en tillväxt i ett land som Sverige med den skattenivå vi har? När vi nu fått ordning på den svenska ekonomin efter det moderata debaclet i början på 90-talet har Sverige under senare tid kunnat visa upp en mycket hög tillväxt samtidigt som vi har en skattepolitik som är både rättvis och konkurrenskraftig. Hur känns det, Gunnar Hökmark, att ha så fullkomligt fel när han som moderat hela tiden påstår att man inte kan driva en politik med rättvisa och jämlikhet som förtecken? Det skulle ständigt skada tillväxten och skada möjligheterna för Sverige att få en bra ekonomisk utveckling. Hur känns det, Gunnar Hökmark, att ha så ständigt fel i påståendet att det bara sker en utflyttning av kapital och arbetskraft, unga välutbildade människor, från Sverige och inget inflöde av kapital, mänsklig arbetskraft och investeringar till Sverige? Hur känns det att ha så fullkomlig fel? Sverige har ju sedan flera år tillbaka varit en mycket intressant marknad för stora företags investeringar och affärer med svenskt näringsliv. Hur känns det att ha så fullständigt fel i sin ideologiska förblindelse att man sätter upp ett samband som det visar sig inte har någon som helst verklighetsförankring, Gunnar Hökmark? Det är ju lite pinsamt att stå här och veva som en gammal radiogrammofon samma tema vecka efter vecka, år efter år och påstå någonting. Hela omvärlden kan se att Sverige har haft en bättre ekonomisk utveckling i slutet av 90-talet och i början av det här seklet än vi haft på mycket länge. Alla de samband och teorier som Gunnar Hökmark predikat om har ingenting med verkligheten att göra. Jag får en förnimmelse av att Gunnar Hökmark egentligen skulle vilja stänga gränserna när han talar om alla experter som försvinner från Sverige. Nu är ju Gunnar Hökmarks verklighetsbild fullständigt felaktig. Det vore ju märkligt om Hökmarks recept skulle vara att stänga gränserna. Till Johan Pehrson vill jag säga att jag tycker att det är en viktig diskussion som han tar upp när han ser på de möjligheter som Sverige har att tillsammans med andra länder inom Europeiska unionen få till stånd en kamp mot skatteflykt. Johan Pehrson åberopar det skattepaket som Sverige nu har ansvaret för att inleda förhandlingar om. Det gäller inte bara dessa sex sju länder som ligger närmast till hands, utan vi har ju också, via de åtaganden som Nederländerna och Storbritannien har gjort, ett stort antal andra territorier och länder som är med i den diskussionen. Vi gör stora insatser, framför allt via OECD där ett 40 tal länder har förklarat sig beredda att medverka i arbetet för att få bort den typ av skatteflykt som det handlar om. Till sist vill jag lägga till att EU dessutom under senare tid har, som när det gäller skattepaketet, identifierat ungefär 60 lagar i ett stort antal EU-länder - men ingen i Sverige - som utgör s.k. illojal eller skadlig skattekonkurrens mellan företagen. EU länderna är överens om att ta bort detta. Det är ett stort steg framåt när det gäller europeisk samverkan.
Fru talman! Jag undrar om inte det här var, för att citera en kollega till finansministern, vådan av att ha färdigskrivna repliker. Då kan man inte svara på det som har sagts i de inlägg som har förts fram i kammaren. Då blir det lätt just den gamla trallen. Eftersom Bosse Ringholm tog upp detta med rättfärdigheten i skattepolitiken vill jag gärna att han svarar på frågan: Vari ligger det rättfärdiga i att sänka skatten för miljardärer men höja den för pensionärer, att sänka skatten för utländska höginkomsttagare men höja beskattningen av svenska låginkomsttagare? Svara gärna på den frågan! Det är faktiskt en realitet och en verklighet som kommer att förstärkas av den skattedoktrin som ni kommer att tvingas till. Jag tänkte ställa en fråga till finansministern. Är det så att ni tänker möta globaliseringen och dess skattekonsekvenser med den doktrin som ni lade fast i budgetpropositionen? Där skrev ni: "Det är därför angeläget att upprätthålla en beredskap att vidta åtgärder inom de områden som är särskilt känsliga för rörlighet över gränserna, samtidigt som det är viktigt att upprätthålla skatteuttaget på de skattebaser som inte uppvisar samma rörlighet." Detta stod i budgetpropositionen med anledning av globaliseringens konsekvenser och utmaningar. Sakläget är att det är den väg ni redan har påbörjat - höjda skatter för vissa och radikalt sänkta skatter för dem som tillhör de rörliga skattebaserna. Jag tycker att det vore bra om finansministern svarade på denna fråga. Samtidigt måste jag nog också ställa ytterligare en fråga när det gäller finansministerns bild av verkligheten omkring oss. Statsrådet Ringholm kom in på att diskutera frågan om s.k. illojal skattekonkurrens och skatteparadis. Men det är ju en del av frågan. Den stora utmaningen är att vi, oavsett om man räknar som finansministern eller med den statistik vi i dag använder i internationella sammanhang, antingen har 15 % eller 10 % högre skattetryck än snittet i OECD. Det innebär i en öppen värld med öppna gränser helt andra villkor. Då kan man blicka ut från toppen av en konjunkturvåg och säga att allting är bra. Ingenting behöver göras, ingenting sker i vår omvärld. Men jag måste ändå fråga finansministern: Är ni i regeringen aldrig någonsin bekymrade eller fundersamma inför den utmaning som globaliseringen av ekonomin innebär? Den innebär ju inte alls att man ska stänga gränser. Det är med förlov sagt bara trams. Den innebär att man ska möta utmaningen och att man ska göra det offensivt - inte defensivt så att man plötsligt tvingas sänka skatten för vissa grupper där det blir skattebortfall, samtidigt som man tvingas höja skatten för andra. Det är det defensiva förhållningssättet. Man ska göra det offensivt genom att se till att vi har starka skattebaser, genom att vi har växande företagsamhet, genom att sparande flyttas till Sverige, genom att mer av forskning och huvudkontor flyttar till Sverige, genom att Sverige blir ett land som fler flyttar till. Detta har ingenting med värdet av rörlighet världen över när det gäller både kapital och människor att göra. Det är ju en tillgång inte bara för människorna utan också för ekonomin. Däremot är det viktiga att se till att Sverige kan vara på offensiven. Är ni aldrig fundersamma över vad globaliseringens villkor innebär, eller låtsas ni bara som ingenting?
Fru talman! Jag noterar att finansministern inte med ett ord berörde de frågor jag ställde till finansministern. Jag tänker i stället ta upp ytterligare en punkt som finansministern tog upp, nämligen det här med skatteflykt som de tidigare debattörerna också har tagit upp. Den skatteflyktsklausul som EU och OECD arbetar för är oerhört viktig. Det handlar mycket om uppgiftslämnande. Det finns ingenting som säger att vi inte ska ha det. Men det farliga, finansministern, är ju den legala skattekonkurrensen - just det faktum att det finns ett lägre skattetryck i andra länder framför allt för de mobila skattebaserna, högutbildad arbetskraft och kapital. Det är ju det som är så farligt. Precis som regeringen själv pekar på i sitt direktiv till utredningen är det den stora faran. Det är tillväxtbetingelserna som hotas, inte statens skatteintäkter. Det är inte det som är det viktiga, så där har regeringen helt rätt. Jag skulle önska att jag fick en debatt i sakfrågan med finansministern i stället för den politiska pajkastning som jag tycker att detta är. Det är ju helt meningslöst att ställa frågor och diskutera i de här sakfrågorna. Finansministern har inte med ett enda ord berört de sakliga argument jag framförde mot finansministerns argumentering. Jag kan inte förstå hur finansministern kan försvara att en pensionär som arbetat hela sitt liv och sparat ihop till kapital inte ska få slippa betala förmögenhetsskatt precis som miljardärerna. Jag förstår inte regeringens politik på det området. Kan finansministern förklara det?
Fru talman! Vi har tillväxt i dag - det är obestridligt - även om den mattas något. Sedan är frågan om vi har en god, sund, stark ekonomi. Ja, möjligen relativt sett i en europeisk ögonblicksbild. Det är jag benägen att hålla med om. Men vi kan inte förneka att vi fortfarande har den industrialiserade världens kanske mest konjunkturkänsliga statsfinanser. När det går upp går det väldigt bra, men när det går ned går det väldigt fort ned. Det är ett problem vi måste möta, inte minst när vi som nu pratar om skatter i ett globalt perspektiv. Sedan blir jag lite missnöjd med denna ständiga självgodhet. Man kan ju få för sig att det är den socialdemokratiska värnskatten som har fixat att vi nu har kommit en bit på väg, att det ser någorlunda ljust ut för statsfinanserna och att vi har lite tillväxt. Det handlar ju om en skattereform som vi genomförde i början av 90-talet. Det var socialdemokrater och folkpartister som stod bakom den. Sedan fick vi en bred uppslutning i riksdagen. Det är strukturreformer som gör att vi i dag sitter lite bättre än vad vi gjorde förut. Vi har förlängda mandatperioder. Vi har en fristående riksbank och ett förtroende för den politiken. Vi har ett EU-medlemskap och en pensionsreform. Inte minst avregleringar är ganska viktiga och har visat sig vara saker som regeringen själv lyfter fram i internationella sammanhang. Det är den vägen vi ska gå vidare. Vi ska gå reformvägen och använda skatter och strukturer för att öka Sveriges växtkraft för människor, företag, tankar och idéer. Jag tänkte bara fortsätta den här debatten med att fråga finansministern: Om han nu lyckas så bra som vi kan hoppas med den illojala skattekonkurrensen - den är ju ett problem och det måste finnas ett internationellt samarbete mellan oss som vill ha lite ordning och reda - hur ska han då klara den lojala skattekonkurrensen? Den kan vi inte göra någonting åt, och den bör vi inte göra någonting åt. Det handlar snarare om en skatteharmonisering, och det nedåt för Sveriges del.
Fru talman! Jag har nyligen i kammaren haft en interpellationsdebatt med Catharina Hagen. Av omsorg om interpellanten i det här ärendet har jag ägnat merparten av min tid åt att diskutera de frågor som interpellanten har tagit upp. Det är naturligtvis ganska fantastiskt att Gunnar Hökmark har ett enda manus i alla lägen: Sänk skatten när det är lågkonjunktur, sänk skatten när det är högkonjunktur, sänk skatten i alla andra konjunkturlägen. Det är det enda recept som Gunnar Hökmark och moderaterna kan skriva ut. Gunnar Hökmark har länge försökt förneka de svenska ekonomiska framgångarna under senare år. Han har nu blivit överbevisad av verkligheten när Sverige tre år i rad har haft närmare 4 % tillväxt. Då övergår Gunnar Hökmark - eftersom han inser att han inte längre kan förneka verkligheten - till att lägga ut prognoser om hur dåligt det kommer att bli åren framöver och frågar: Hur ska ni lösa problemen då? Ska ni sänka utgifterna? Ska ni höja skatterna när det kommer att bli sämre åren framöver? Det är Gunnar Det är naturligtvis så att om man har ett så enkelriktat och enfaldigt budskap som att en sänkning av skatten är lösningen på alla samhällsekonomiska problem har man bakom sig en ideologisk förblindelse. Det handlar om att man som moderat har en annan syn på samhället än vad vi socialdemokrater har. Jag sade i mitt interpellationssvar till Gunnar Hökmark att skatter inte har något egenvärde. Skatter har det värdet att de bidrar till att finansiera en välfärd. Vi socialdemokrater vill ha en hög nivå på den välfärd vi eftersträvar i samhället. Vi vill ha en jämn fördelning av välfärden. I det fallet är naturligtvis skatterna oerhört viktiga. Gunnar Hökmark talar inte bara mot bättre vetande. Han talar faktiskt mot en situation som är otrolig. När vi två år i rad i den här kammaren har sänkt skatten för vanliga inkomsttagare, när vi i år har sänkt skatten för alla pensionärer genom ett höjt grundavdrag, ställer han frågan till mig om jag tycker att det är riktigt att man ska höja skatten när man har höjt skatten för pensionärer. Han vet ju att vi har sänkt skatten för pensionärer, inte höjt skatten för pensionärer. Han vet ju att vi har sänkt skatten för alla inkomsttagare, företagare, löntagare. Vi har framför allt sänkt skatten för låginkomsttagare och medelinkomsttagare via den kompensation som har skett av egenavgifterna. Ändå ställer han den intressanta kontrastrika frågan: Är det rimligt att sänka skatten för miljonärer men höja den för pensionärer och låginkomsttagare? Vi har ju sänkt skatten både för låginkomsttagare och för pensionärer. Och vi har naturligtvis sänkt skatten även för den som har stora inkomster eftersom alla har fått skattesänkningar på det här sättet. Men vi har gjort det på ett sådant sätt att det fördelningspolitiskt i första hand har gynnat låg och medelinkomsttagare. Det är viktigt att vi också gör det på ett sådant sätt - i motsats till Gunnar Hökmarks partivänner i den moderatledda regeringen i början av 90-talet - att vi inte åstadkommer något statsfinansiellt moras som man då i stor utsträckning bidrog till. Till sist till Johan Pehrsons propå om den illojala skattekonkurrensen. Det är viktigt att vi kan bekämpa illojal skattekonkurrens. Det gör vi via EU samarbetet. Men den vanliga, lojala, schysta skattekonkurrensen är vi naturligtvis beredda att diskutera. Ett område när det gäller illojal skattekonkurrens har handlat exempelvis om den s.k. expertskatten. Danmark, vår granne, har haft en förmån som en del svenska företag med rätta har klagat över. Man har sagt: Vi vill också få samma förmåner som man har i Danmark.

Fru talman! Bara för att det inte ska finnas någon tvekan om det: Jag tycker att det hade varit mycket bra om Bosse Ringholm hade svarat på Catharina Hagens frågor, Johan Pehrsons frågor eller för den delen mina frågor. Då hade vi fått svar i frågor som gäller många av de viktiga elementen i globaliseringsdebatten. Det hade varit bra om Bosse Ringholm hade angivit vad han upplever som utmaningar, vilken hans bild och analys är av den verklighet vi lever i. Nu fick vi det sedvanliga käbblet om början av 90 talet. Sedan fick vi det sedvanliga käbblet om 90-talet en gång till - men väldigt lite diskussion om det som nu gäller. När vi diskuterar politik här i kammaren är det precis som Bosse Ringholm säger: Jag ställer frågor om hur det kommer att bli under de kommande åren, medan Ringholm talar om hur det var i början av 90 talet. Vi kan ha mycket skilda uppfattningar om detta. Vi har inte skilda uppfattningar om att det är ekonomisk tillväxt i Sverige i dag. Möjligtvis anser Bosse Ringholm att det är Bosse Ringholms förtjänst att det går bra, medan jag har en annan uppfattning i den frågan. Jag ser att Göran Persson nickar och också har en annan uppfattning. Han anser väl att det är hans förtjänst. Ni kan väl slita den frågan senare. Det är Ringholms förtjänst, säger Göran Persson. Det var en generös statsminister. Då kan vi exkludera Göran Persson från den frågan i framtiden. Likväl är den intressanta frågan: Hur avser ni att möta ett skeende som andra länder och andra regeringar möter? Det har givits ett svar på den frågan här i dag, och det är att ni inte har någon riktig uppfattning. Då blir resultatet att det blir de som är mindre rörliga som får bära den tyngre skattebördan. Det blir pensionärer och låginkomsttagare som får betala genom högre energiskatter, högre bensinskatter, högre fastighetsskatter och för den delen också högre kommunalskatter, medan andra exkluderas. Det finns ingen rättfärdighet i det. Men framför allt: Det undergräver Sveriges framtida förmåga till välfärd, och det undergräver våra framtida skatteinkomster. Så är det. Tyvärr ville inte Bosse Ringholm gå in på den debatten här i dag.
Fru talman! Det är ofta så i den här typen av interpellationsdebatter att interpellanterna säger sig inte ha fått svar på de frågor man har ställt. Sanningen är ju den att man fått svar som man inte gillar. Man har en annan uppfattning. Där tycker jag att vi kan respektera varandra. Man ställer en typ av frågor som bygger på en ideologi, i det här fallet moderaternas, och får ett svar som bygger på en annan ideologi, dvs. socialdemokraternas. Då har man kanske lite skilda uppfattningar både om verkligheten och om hur verkligheten ska förändras. Jag har i mitt svar sagt om globaliseringen att vi från socialdemokratiskt håll har tyckt att det är så angeläget att se på hur skattebasen kan komma att utvecklas i en globaliserad ekonomi att vi har låtit en av våra främsta ekonomer, Per-Olof Edin, vara ordförande i en utredning som har startats under hösten och som ska leverera ett resultat i början av nästa år. Det har vi gjort därför att vi, tillsammans med våra vänner i de andra EU-länderna, ska kunna forma en bra ekonomisk politik som skapar en bra tillväxtkraft för Europa som sådant. När man ser på hotet mot vår ekonomi kan man i allra högsta grad säga att det kommer mer från de moderata idéerna om att försöka minska den skattebas som i dag bär upp den svenska välfärden. Ofinansierade skattesänkningar på det sätt som vi har sett är, vad jag kan se, det stora hotet mot den framtida samhällsekonomin. Därför tycker jag att det som Sverige har varit framgångsrikt med under senare år - en väldig satsning på forskning, utveckling, utbildning, utbyggnad av den offentliga omsorgen om våra äldre och sjukvården osv. - är något som har gett mycket goda resultat och som även framöver kommer att kunna vara framgångsrikt. Jag förstår att det stör Gunnar Hökmark att han inte kan polemisera mot socialdemokratiska skattehöjningar, eftersom vi nu har sänkt skatten två år i rad. Det ingår inte riktigt i hans verklighetsbild.

Fru talman! Mats Odell har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att komma till rätta med de effekter för fastighetsskatten som de höjda taxeringsvärdena medför. Efter att taxeringsvärdena har varit frysta sedan 1997 medför omräkningen för 2001 i vissa fall kraftigt höjda taxeringsvärden, särskilt i tillväxtområden som Storstockholmsområdet. Detta berör hushåll såväl under som över 65 år. För att begränsa effekterna av detta föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2001 en sänkning av skattesatserna för fastighetsskatten. För småhusens del föreslogs att fastighetsskattesatsen fr.o.m. den 1 januari 2001 skulle sänkas från 1,5 till 1,2 %. För den enskilde småhusägaren innebär sänkningen att skatteuttaget kommer att öka endast till den del taxeringsvärdehöjningen för dennes del överstiger 25 %. Effekterna av de ökade taxeringsvärdena motverkas också i viss mån av att inkomstskatten för år 2001 sänks genom att kompensation erhålls för ytterligare en fjärdedel av den allmänna pensionsavgiften, andelen som betalar statlig skatt minskas och grundavdragen höjs. Dessa förändringar gynnar främst lågoch medelinkomsttagare. Därutöver pågår ett arbete inom Regeringskansliet som syftar till att lindra uttaget av fastighetsskatt för småhusägare med låga inkomster som är bosatta i småhus med höga taxeringsvärden. Detta arbete tar bl.a. sikte på just de problem som låginkomstpensionärer i vissa delar av Storstockholm drabbas av efter omräkningen. När det gäller de regionala skillnaderna i taxeringsvärdena sammanhänger de med att fastighetsskatten på egnahem är en del av kapitalinkomstbeskattningen. Till skillnad från Kristdemokraterna anser regeringen att det finns goda skäl att behandla kapital som investeras i bostäder likformigt med kapital som investeras i någon annan tillgång. Av rättviseskäl och för att förhindra att en alltför stor del av sparandet och investeringarna kanaliseras till vissa sektorer av skatteskäl är likformighet i kapitalinkomstbeskattningen viktig. Likformighetsmålet kräver att fastighetsskatten baseras på taxeringsvärden som speglar fastigheternas marknadsvärden. Därför är åtgärder för att begränsa regionala skillnader i taxeringsvärdena inte aktuella. Vad gäller fastighetsskattens hämmande effekt på bostadsinvesteringar är det visserligen riktigt att skatten har betydelse för priserna på egnahem och därmed även för investeringarnas lönsamhet. Men med de prisnivåer som för närvarande gäller för egnahem i Storstockholmsområdet utgör bristande lönsamhet i nyproduktion av egnahem inte något större tillväxthinder. Statistik från SCB visar att småhusproduktionen i Storstockholm har tagit fart de senaste åren. Under 1999 färdigställdes ca 20 % fler småhus än under 1998, och preliminära uppgifter för 2000 visar att den trenden håller i sig.
Fru talman! Låt mig börja med att säga till finansministern att jag betraktar detta som ett svar på frågan i Mats interpellation. När däremot finansministern säger att det finns goda skäl att se detta som en del av kapitalinkomstbeskattningen undrar jag, lite retoriskt: Vad är det för goda skäl som gör att socialdemokraterna kan stå för en skatt som inte tar hänsyn till bärkraft och faktisk inkomst? Vad är det för goda skäl som gör att socialdemokraterna kan stå för en fastighetsbeskattning som gör att låginkomsttagare tvingas sälja och flytta från sina hus i kustnära områden, expansiva områden etc.? Fru talman! Vad är det för goda skäl som gör att socialdemokraterna genom fastighetsbeskattningen står för och driver på en boendesegregation efter inkomst i storstäder och i attraktiva kustområden? Och jag upprepar: Vad är det för goda skäl som gör att socialdemokraterna genom fastighetsbeskattningen kan stå för att enbart s.k. rika människor ska få bo i villor eller ha sommarstugor längs kusterna, vid sjöar eller vid andra attraktiva, expansiva, lite heta områden? Vad är det för goda skäl? Jag vill verkligen att finansministern tar fram de här goda skälen, som skapar det goda samhället, som gör att socialdemokraterna kan stå för att lika hus ska beskattas olika beroende på var de finns i landet. Där skulle man kunna föra debatten vidare. När jag säger att det är retorik gäller det bara formen. Det är inte fråga om innehållet. Det är människor av kött och blod som har hört till finansministerns egna väljartrupper som drabbas på det här sättet. Dem möter vi naturligtvis där vi bor. När nu finansministern talar om att de goda skälen är så övertygande vill jag peka på, och det vet ju finansministern, att det även läggs konsumtionsskatt på fastigheter. Skötsel, bygge m.m. är momsbelagt. Då får jag fråga, om det ska finnas en symmetri, som var så angelägen i finansministerns inställning och i förarbetena till kommande proposition, vilken annan kapitalinsats eller investering i den meningen har den typen av momspåslag när det gäller löpande transaktioner? Kan man tänka sig någon typ av momspåslag på just transaktioner vad gäller kapitalrörelser eller något liknande? Var finns symmetrin? Finansministern säger också "av rättviseskäl". Vad är det för rättviseskäl som leder till att människor som satsar på boende automatiskt får en ökad beskattning? Jag menar att det närmast är en plikt för en familjeförsörjare eller för människor över huvud taget att faktiskt ordna tak över huvudet. De här goda skälen, är de så goda egentligen?
Fru talman! Interpellanten Odell och finansministern håller sig båda till Stockholmsområdet och till tillväxtområdenas situation med anledning av de nya taxeringsvärdena. Det är beklagligt att återigen få höra hur fastighetsskattediskussionen så ensidigt utgår från Stockholmsområdet, just med aspekten tillväxtområde, utan att debattörerna på något sätt sätter in de ökade boendekostnaderna i den verklighet och den vardag som finns hos de många människor som faktiskt befinner sig ganska långt från Stockholm och långt från tillväxtområdenas ekonomiska styrka.

Det är alltså många av de året-runt-boende som faktiskt får betala dyrt för att vara i belägenheten att bo nära vatten. Detta fastighetstaxeringssystem tycker jag i grunden är ganska oanständigt. Det är konstruerat så att det faktiskt leder till att man driver bort de fastboende från våra kustsamhällen. Finansministern svarar att fastighetsskattesänkningen från 1,5 % till 1,2 % ska göra det till ett nollsummespel. Men jag skulle vilja fråga herr finansministern: För de boende i Bohusläns kustsamhällen, för de som bor i de härliga sommarsköna, soldränkta öoch kustområdena i Bohuslän har taxeringsvärdehöjningen varit mellan 40 % och 70 %, vilket innebär att fastighetsskattehöjningen ligger mellan 25 % och 40 %. Vad tycker ministern att jag ska svara dem som bor längs kusten, som ministern faktiskt lovade att det skulle bli ett nollsummespel? Vad ska jag säga till mor Anna, som nu bor ensam i sin lilla stuga som hon köpte för 50 år sedan och som har sin folkpension att leva på? Min andra fråga är: Är det rimligt att året-runtboende ska betala för att de bor i attraktiva områden som lockar penningstarka husuppköpare som bor i sina fastigheter enbart fyra veckor om året? Vore det inte på sin plats att faktiskt genomföra ett skiljande mellan året-runt-boende och fritidsboende, som Centerpartiet har föreslagit, genom att t.ex. ta bort belägenhetsfaktorn för just dem som bor året runt, så att man ger både boende och orterna längs kusten möjlighet att utvecklas och leva året runt. Min tredje fråga till finansministern har relation till det jag tidigare har sagt. Med tanke på det som finansministern har lovat just de många som är låginkomsttagare i våra kustområden måste jag fråga: Hur går arbetet med att ta fram den s.k. begränsningsregeln och när kan vi räkna med att det förslaget kommer till riksdagen för hantering? Det är många som bor i de attraktiva fritidsområdena året runt som efterfrågar den.
Fru talman! Jag undrar vad som har hänt mellan den 26 januari och den 6 februari. Det var den 26 januari jag hade en debatt med finansministern om fastighetsskatten. I svaret till mig pratar finansministern om en begränsningsregel som han håller på att ta fram. När jag läser det svar som kommer nu ser jag att det inte nämns längre. Man säger att det pågår ett arbete som syftar till att lindra uttaget av fastighetsskatt för småhusägare med låga inkomster. Jag kan förstå om finansministern har fått lite kalla fötter. Det var nog inte så enkelt att ta fram den här begränsningsregeln. Det var ju inte de som bodde i slott och herrgårdar som skulle gynnas av den. Det var inte de som hade måttliga inkomster, utan det var de med normala hus - vad nu ett normalt hus är - och med låga inkomster. Hur ska man komma till rätta med marginaleffekterna, med att folk kan skenskriva sig? Man ska utgå från hushållets sammanlagda inkomster. Det blev en ny form av sambeskattning. Så jag förstår att finansministern har fått kalla fötter och inte vågar använda det där ordet längre. Men min första fråga till finansministern är: När kommer det här förslaget som numera inte har något namn till kammaren? Finansministern pratar mycket om att ingen ska offras. På småhussidan får ungefär hälften höjd skatt och den andra hälften får sänkt skatt. Det här nollsummespelet tar totalt inte in mer pengar till staten. Men jag måste säga att jag sällan hittat någon som har en sådan överhetssyn på medborgarna som finansministern har som ser dem som ett kollektiv och inte som individer. För det är vad finansministern gör. Det är faktiskt individer av kött och blod som i vissa fall får chockhöjd fastighetsskatt. Ganska nyligen kunde man se ett pressmeddelande från Riksskatteverket, där man uppmanar människor att redan nu börja betala in mer pengar därför att det finns risk för att de åker på restskatt, för man vet inte vad som kommer att gälla. Jag har svårt att se någon som hyser ett sådant förakt för medborgarna och deras rätt att få veta vad som gäller som finansministern. Så min andra fråga till finansministern är: Var finns rättssäkerheten i det här egentligen? Har man inte som medborgare ändå rätt att kunna ha en viss framförhållning och veta vad som gäller eller inte gäller? Min tredje fråga till finansministern, som jag trots att finansministern sist hade 16 minuter på sig inte fick svar på, är: På vilket sätt blir det lättare för en barnfamilj med chockhöjd fastighetsskatt att ha råd att bo kvar i sitt småhus ute i skärgården i t.ex. Haninge eller Täby bara för att en annan barnfamilj i Älvsbyn eller Arjeplog får sänkt fastighetsskatt? Den frågan hoppas jag att få svar på i dag.
Fru talman! Att den här frågan väcker mycket stort intresse över hela landet kan vi konstatera. Att den väcker mycket stort intresse i kammaren kan vi också konstatera, när fem ledamöter och finansministern debatterar en interpellation vid denna sena timme. Vi som bor ute i landet är oroliga. Den ende som inte verkar vara oroad är finansministern. I hans svar på interpellationen kan man läsa: "För att begränsa effekterna av detta föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2001 en sänkning av skattesatserna för fastighetsskatten. - För den enskilde småhusägaren innebär sänkningen att skatteuttaget kommer att öka endast till den del taxeringsvärdehöjningen för dennes del överstiger 25 %." Men det är faktiskt det den gör för de flesta människor. Det är därför vi interpellerar, det är därför vi är oroliga och det är därför människor är rädda. Men finansministern verkar inte bekymrad. Han har ju sänkt skatten lite grann. Sedan sade finansministern att "kompensation erhålls för ytterligare en fjärdedel av den allmänna pensionsavgiften, andelen som betalar statlig skatt minskar och grundavdragen höjs. Dessa förändringar gynnar främst låg och medelinkomsttagare." Men det är faktiskt de människorna som får en högre skatt. Det är de människorna som drabbas så oerhört hårt i det här fallet. Åsa Torstensson var inne på detta förut, nämligen att det finns människor som får höjningar på upp till 60-70 %. De får höjningar med flera tusen kronor per månad. Gamla människor utan lån drabbas oerhört hårt. Barnfamiljer som har köpt hus drabbas hårt. Skärgårdsbor riskerar att få sälja huset för att kunna betala fastighetsskatt. Anser ministern - och det vore en intressant fråga efter den diskussion som finansministern vill att vi ska ha - att man ska behöva låna för att kunna betala fastighetsskatt så att man kan behålla sitt hus? Anser ministern att när någon i en familj dör - man eller hustru - att man då ska behöva sälja sitt hus för att kunna bo kvar eftersom man fortfarande ska betala samma höga fastighetsskatt? Eller anser ministern att man ska behöva låna för att kunna behålla sitt hus? Det här är fakta. Det här är en verklighet som människor lever i. Vi har inte talat så mycket om det i dag, men det ska ske en justering av taxeringsvärdet årligen. Låt mig ta ett medeltaxerat hus i Lysekil där jag bor. Det får en ökning från 9 510 kr till 15 310 kr i skatt år 2006. Det är en ökning med 5 800 kr. Sedan talar ministern om att höja barnbidraget med 100 kr. Vad är 100 kr när man åker på denna enorma höjning av fastighetsskatten? Det skulle vara intressant att få veta varför kustbefolkningen ska straffas för att de bor nära kusten, nära havet. Fiskare bor där för att de har sitt arbete där, liksom många andra yrkesgrupper. Varför ska man bestraffas för att en granne säljer sitt hus? Varför ska man få högre fastighetsskatt för det? Jag har inte fått bättre inkomster för att grannen säljer sitt hus. Hur tror finansministern att människor ska klara av detta? Gunnar Sträng sade en gång i tiden att "villaägare är vårt folk". Det verkar inte vara Bosse Ringholms folk. Vi får väl hoppas att vi får några svar på frågorna.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att engagera mig i debatten kring fastighetsskatten. Varför det? Jo, precis som övriga talare har sagt är det en skatt som driver människor från hus och hem. Det är vad som håller på att ske i Stockholm i dag, plus många andra orter. Finansministern har talat om att en begränsningsregel ska införas. Detta hörde vi tidigt i höstas. Vi hörde det vid årsskiftet. Vi hör det fortfarande. Det är nu den 6 februari. Snart är det bara tio månader kvar på året. Vad vet människor om framtiden? Vad är finansministerns besked till de familjer som lever på marginalens gräns och som drabbas ytterligare av fastighetsskatten? Vad är det för politik som socialdemokraterna driver som innebär att människor inte kan bo, att människor inte kan använda sig av den mänskliga rättigheten att ha någonstans att bo utan drivs ut på gatan på grund av skatten men kanske kan bo kvar med hjälp av ett lån? Vari ligger logiken i detta? Se på småbarnsfamiljen som har köpt ett hus, lånat och gjort en kalkyl på banken. Helt plötsligt upptäcker de att på grund av att priserna har gått upp i deras område gäller kalkylen inte längre. Skatten är dubbelt så hög. Den är inte längre 20 000 kr om året utan 40 000 kr om året. Det är mycket pengar. Eller så har vi det äldre paret som har bott i sin villa sedan 40-talet. Priserna har stigit, men pensionerna har inte stigit. Tack vare strävsamhet är lånen avbetalda. Hur ska denna gamla familj klara sig? Vad är finansministerns besked? Ge ett besked! Chansen finns här i kväll.
Fru talman! Jag tänkte av naturliga skäl ägna merparten av min tid åt interpellantens frågor. Per Landgren tar upp en viktig diskussion om varför man ska jämställa fastighetsbeskattning med kapitalbeskattning i övrigt. Det är en viktig principiell diskussion, och jag har svårt att föreställa mig att Per Landgren skulle komma till slutsatsen att fastigheter inte är någon form av kapital. Det vore i så fall en utomordentligt märklig slutsats. Det skulle naturligtvis få en oerhörd förskjutning i samhället av olika investeringar om fastighetsskatten avskaffas helt och inte jämställs med annan form av kapitalbeskattning. Vi skulle få en prisstegring som icke är av denna värld och en ännu kraftigare prisstegring i just fastighetsbranschen. Oerhört mycket kapital skulle styras just till fastighetsbranschen. Jag tror inte att det är någonting som Per Landgren eftersträvar. I olika sammanhang brukar kristdemokrater - Mats Odell och andra - säga att de vill avskaffa fastighetsskatten. När man sedan granskar kristdemokraternas motioner här i riksdagen, visar det sig att fastighetsskatten inte alls ska avskaffas. Kristdemokraterna föreslår i stället någon form av kommunal fastighetsskatt. Propagandan ger ett besked, och verkligheten ger ett annat besked. Det är inte avgörande för den enskilde fastighetsägaren om denne betalar en kommunal eller statlig fastighetsskatt. Det bekymmersamma i hela diskussionen är att vi har fått en så kraftigt ökad prisutveckling framför allt i storstadsområdena och inte minst i Stockholmsområdet. Att vi har fått en så kraftig prisutveckling på fastigheterna beror till stor utsträckning på att det moderata styre som finns i Stockholm, i Lidingö, Danderyd, Täby och en rad andra Stockholmsförorter, innebär strängt taget inget bostadsbyggande alls. Det är tyvärr numera inte bara moderaterna som har den linjen, utan den understöds - accepteras passivt - av kristdemokraterna i många av kommunerna. Där måste Per Landgren ta på sig en del av ansvaret. Jag har haft diskussioner tidigare med partikamrater till Per Landgren som har sagt att de gärna vill medverka till ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsområdet. Det vore bra om Per Landgren kunde göra samma deklaration. Det vore att bryta upp från det moderata icke-byggande som finns i dag i storstadsområdena, framför allt i Stockholmsområdet. Det är ett stort samhällsproblem att det byggs för lite framför allt i storstäderna. Det drabbar framför allt ungdomar, och något måste göras de kommande åren. Jag vill också markera att den lägre räntan de senaste åren - räntan under moderatregeringen i början av 90-talet var minst dubbelt så hög som i dagsläget - har bidragit till att sänka bostadskostnaderna ordentligt. Vi har fått betydligt fler människor i arbete och har minskat arbetslösheten. Det har gett större möjligheter till ett bra boende. Vi har sänkt skatten två år i rad för löntagare och för pensionärerna nu 2001. Det ökar också möjligheterna till ett bra boende. Vi sänker fastighetsskatten för halva småhusbeståndet, framför allt för dem som bor i glesbygden. Det borde Åsa Torstensson lägga på minnet eftersom hon representerar ett parti som säger sig värna glesbygden. Vi har höjt barnbidraget. Vi inför maxtaxa fr.o.m. nästa år. Det finns utomordentligt många starka skäl som har gjort att vi har gett bättre ekonomiska förutsättningar för ett bra boende tiden framöver. Jag går tillbaka till Per Landgren. Vi har naturligtvis goda skäl när det gäller jämställandet av fastighetsskatt och övrig kapitalbeskattning. I annat fall skulle det bli en helt felaktig resursanvändning.
Fru talman! Jag välkomnar diskussionen. Fastigheter är kapital, säger finansministern. Ja, det är realkapital. Det är en skillnad på att ha kapitalinkomstbeskattning på kapital som ger avkastning och realkapital som inte ger löpande avkastning. En annan form av kapital - kapital på bank, kapital i form av en aktiestock eller liknande - ger en löpande avkastning som man fångar upp i kapitalinkomstbeskattningen. Vad det gäller fastigheter - det vet finansministern - finns ingen sådan löpande intäkt att fånga upp, och därför talar man i förarbetena om en fiktiv inkomst som man fångar upp. Då kan man laborera, bara för att legitimera detta, med att säga så här: Tänk dig att du som fastighetsägare hyr ut din fastighet. Nu gör du visserligen inte det, men tänk dig att du hyr ut den till dig själv. Om du hade hyrt ut den till dig själv hade du fått den och den intäkten, och den intäkten fångar staten upp för beskattning. Det är ett sätt att resonera som för människor är galet. Jag skulle vilja säga, utan att ta i för mycket, att det är så galet att man kan tala om den galna boskatten. Det finns alltså ingen löpande inkomst eller något löpande kapital att beskatta, men det gör man ändå. Det är just därför det inkräktar på den grundläggande och fundamentala skatterättsliga principen om skatt efter bärkraft. Finansministern vet - det borde alla sunt tänkande människor reagera på - att människor som har hus inte har bärkraften. Vad ska man då göra? Ska man belåna? Det är ingen princip som har någon bärighet. Det är en tanke som kom i en proposition 1989. Först där finns detta om belåning. Annars har det alltid varit fråga om realisation. Man ska ha kapitalet, eller så ska det vara en löpande intäkt som är underlag för beskattningen. Det håller inte. Finansministern talar om vad man ser när man granskar kd. Det handlar inte på något sätt om att granska kd med lupp. Vi talar tydligt och öppet om att vi förordar en kommunal fastighetsavgift som inte har någonting med marknadsvärde eller taxeringsvärde att göra. Det är problemet. Jag uppfattade att det var finansministerns tredje punkt, dvs. att det är marknadsutvecklingen som är problemet. Jag skulle vilja säga att det är fastighetsbeskattningens koppling till marknadsvärdet som är problemet och som gör det svårt för vanliga, låt oss säga enkla, löntagare. Rika kan alltid klara det eller komma undan på något sätt. Vi får en hel del kritik för att vi talar om kommunal fastighetsavgift. Jag vill lägga in en del realism. Vi ser det ändå som att det finns en hel del fastighetsrelaterad service som kommunerna gör. Man skulle med en skatteväxling kunna legitimera en sådan avgift. Som det är nu är den statliga fastighetsskatten illegitim. Den saknar förankring i folks rättsmedvetande.
Fru talman! Jag ber återigen finansministern att blicka utanför Stockholm, till den västkustska skärgården och till de småsamhällen som där kämpar för att överleva året runt. Det är också en glesbygd, men den glesbygden känner inte igen sig när finansministern pratar om prisutveckling i Stockholm. Jag måste ställa en motfråga. Är inte finansministern medveten om den prisutveckling som sker i dessa småsamhällen längs den svenska västkusten? Om inte skulle jag här och nu vilja inbjuda finansministern till en skärgårdstur för att t.ex. träffa mor Anna, som har levt, bott och verkat i ett av dessa småsamhällen och har ett eget litet hus som hon har ägt i 50 år. Är det rimligt att hon ska drabbas av en taxeringsvärdeshöjning på mellan 40 och 70 %? Det är den verklighet som finns på den svenska västkusten och i småsamhällen som inte ligger i det stora tillväxtområde som heter Stockholm. Det vore värdefullt om finansministern också svarade på de frågor som berör människor som har ett ganska långt avstånd till den verklighet som finansministern har relaterat till. Är det inte också rimligt att dessa människors boende skiljs från fritidsboendet och dess uppressning av taxeringsvärden? Det kan inte vara rimligt att åretruntboende i dessa kustsamhällen ska betala en högre boendekostnad på grund av att de har ett attraktivt boende vid den härliga svenska kusten.
Fru talman! "Vi under skatter digna ner". Det är en strof i Internationalen. Jag undrar om finansministern brukar sjunga den med någon känsla. Det är en verklighet för väldigt många småhusägare, som finansministern kanske har förstått. Det är helt klart att vi moderater vill avskaffa fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Då har jag sagt det. Dessutom vill jag säga att jag har sett statistik på att det byggs mest i de borgerliga kommunerna runtom Stockholm, så det finansministern säger är fel. Jag fick inget svar på frågan när den s.k. begränsningsregeln kommer. Jag fick inget svar på frågan om rättssäkerheten och om att folk inte vet vad som gäller. Finansministern har fortfarande inte lyckats svara på hur det hjälper en familj som får höjd skatt att en annan familj får sänkt skatt. Jag har fortfarande inte fått något svar på denna fråga, vilket inte borde vara så jättesvårt att ge - om det nu finns något svar. Vi kan ta ett exempel. Någon bor i Täby och en annan i ett identiskt hus i Sandviken. Den som bor i Täby får huset upptaxerat till 2 500 000. I Sandviken blir det 900 000. Den som bor i Täby får en sammanlagd boendeskatt - det är faktiskt inte bara fastighetsskatten utan också förmögenhetsskatt - på 40 500 kr. Den som bor i Sandviken får 8 100 kr. Vari ligger rättvisan i detta, finansministern? Hur hjälper det den i Täby att den i Sandviken får lägre skatt? Den personen kan inte bo kvar mer för detta. Jag tycker att finansministern måste se att det handlar om människor av kött och blod som sitter i en verklighet här i dag och inte vet vad som kommer att hända. De vet inte om de kommer att ha råd att bo kvar över huvud taget. Jag tycker att finansministern är skyldig medborgarna detta svar. Inte bara vi som står här som interpellanter utan alla medborgare måste veta vad som gäller. "Vi under skatter digna ner", som sagt. Det kan hända att finansministern sjunger det med stor glädje.
Fru talman! Man undrar i vilken verklighet finansministern lever. Hade jag varit finansminister hade jag inte stått och varit nöjd inför sex interpellanter och berättat hur bra den socialdemokratiska regeringen gör det och hur mycket bättre människor får det. De får det inte bättre! De är förtvivlade. Läser inte finansministern några tidningar? Läser inte finansministern om protesterna? Barnfamiljer, äldre människor och fiskare - jag kan räkna upp dem - har bekymmer med att klara sig. Då säger en nöjd finansminister att man har höjt barnbidragen och sett till att människor har fått det bättre genom att räntan blivit lägre. Det är bra att vi har fått en lägre ränta. Jag ska ge beröm åt finansministern när det gäller detta. Men det verkar faktiskt som om finansministern enbart tänker på systemet och har ett budgettänkande. För oss moderater är den enskilda människan det viktigaste. Vi är förtvivlade över att människor inte klarar sig, men finansministern tänker på systemen och på hur han ska få in pengar. Vi ser till människor. Dessutom kommer skatten att höjas varje år. Jag tog Lysekil som exempel. Vi som bor i Lysekil kommer att få en höjning på ca 1 000 kr per år. Det är en situation som är fullständigt barock. Nu förväntar jag mig inga svar av finansministern. Jag har gett upp hoppet om det. Men det vore ändå klädsamt om ministern kunde säga någonting till alla de människor som är förtvivlade i stället för att bara säga att den socialdemokratiska regeringen är så bra och att människor har fel om de är förtvivlade.
Fru talman! Jag hade inte förväntat mig att finansministern skulle svara på min fråga: Vad ska socialdemokraterna göra för att det ska bli möjligt för människor att bo i sina bostäder? När fastigheterna omsätts till kapital utgår en skatt. Det är korrekt eftersom fastigheten då omvandlas till kapital. Men en annan fråga när det gäller detta är vad det är för logik i att personer som inte ens äger sin bostad ska betala en hög fastighetsskatt. Det gäller personer som har en hyresrätt och som har en tomträtt för sin fastighet. Det är vanliga upplåtelseformer i Stockholm och i andra delar av Sverige. Fastighetsskatten är inte ett Stockholmsfenomen. Vi som är här och ställer frågorna till finansministern kommer från olika delar av Sverige, men vad som är gemensamt är att områdena är drabbade av socialdemokraternas höjning och att finansministern inte har kunnat ge besked till dem som bor i regionerna. Vad ska socialdemokraterna göra för att det ska bli möjligt för människor att bo i sina bostäder? Sedan vill jag ta upp det här med att det inte byggs i Stockholm. Finansministern borde ut och åka i Stockholm. Så mycket som det byggs nu har det inte byggts när socialdemokraterna hade majoriteten 1994-1998. Då stod det stilla i Stockholm. I dag byggs det. Jag talade senast för en liten stund sedan med några personer som bor i Skärholmen. Det är stora byggplaner på gång. Staden expanderar utåt, men det byggs även inne i stan. Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus tar sitt ansvar. När ska socialdemokraterna ta sitt ansvar?
Fru talman! Man känner inte riktigt igen sig i den värld som Bosse Ringholm verkar leva i. Jag kommer inte från Storstockholm, Österlen eller Bohuslän. Jag kommer från Blekinge. Det är inte så att alla får höjd fastighetsskatt i Blekinge. Men i två kommuner är det faktiskt så, i min egen kommun Sölvesborg och i Karlskrona. Det är kanske inte alls de här höga summorna, men det är kanske på sin plats med ett exempel långt ned i folkdjupet. Jag ska ta ett exempel från mitt eget lilla fiskeläge Hörvik. Det ligger i Blekinge. Jag har varit kontaktad av en man vid ett flertal tillfällen. Han är nu 78 år och pensionär. Det handlar om två pensionärer med en mycket låg ATP. Mannen har varit fiskare, och hustrun har varit hemmafru. Under en kort tid har hustrun varit kommunal dagmamma fram till sin pensionering. Mannen har hitintills kunnat förstärka sin pension lite grann med lite extra fiske. Han är i dag alltså 78 år, och för några veckor sedan genomgick han en hjärtoperation. Det är nu omöjligt för honom att få några extrainkomster. Han säger i sin förtvivlan: Vi har aldrig legat samhället till last. Huset ligger i det lilla fiskeläget Hörvik på en sjötomt och är därför relativt högt taxerat. Huset i sig är inte något exklusivt hus. Det är spiktegel, och under årens lopp är det förbättrat och påbyggt. Det ligger exploaterat mot Östersjön och Hanöbukten. I måndags var det 18 sekundmeter ostlig vind. Jag bor själv där nere, och jag vet hur svårt jag hade att hålla varmt. Då kan jag bara tänka på hur svårt de hade att hålla varmt. Huset har inget skyhögt taxeringsvärde i dag. Det ligger på blygsamma 380 000 kr. Men de nya taxeringsvärdena kommer att göra att de också får höjd fastighetsskatt. De har oerhört svårt att klara sig i dag. Hur ska de klara sig i framtiden? Lägg till detta att de för att hålla varmt måste förbruka ungefär 3 kubikmeter olja. I och med de energiskattehöjningar som också har genomförts får de det oerhört svårt. Det här är människor av kött och blod som jag känner väldigt mycket för. Om det nu kommer någon begränsningsregel - finansministern har ju inte gett något besked om det - skulle det förmodligen inte hjälpa dem. De ligger redan på marginalen. När jag senast pratade med den här mannen lovade jag att ta upp den här frågan i riksdagen, och jag har försökt under några frågestunder. Jag skulle vilja att finansministern försöker se lite grann över Stockholmshorisonten, Rosenbad, finanserna, att det ska gå ihop hit och dit och att det blir billigare i Sundsvall. Det finns ett antal exempel som vi alla här känner till. Har finansministern något råd till mig som jag kan ta med mig till den här äldre familjen när jag reser hem på torsdag eller fredag? Jag skulle vara tacksam, och de här människorna skulle också vara tacksamma.
Fru talman! Det finns skäl att registrera att Kent Olsson till slut uttryckte ett stort tack till den socialdemokratiska regeringen för att vi har halverat räntenivåerna. Det tycker jag är ett mycket berättigat tack, eftersom det här exempelvis innebär att väldigt många småhusägare har fått en sänkt kostnad med kanske 2 000-3 000 kr per månad under de senaste åren. Det är faktiskt den allra största sänkningen av boendekostnaden under mycket lång tid som någon har åstadkommit. Det har skett genom att den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik har varit så framgångsrik. Jag hoppas att vi också i fortsättningen kan hålla de här låga räntenivåerna. Det hänger också ihop med att vi exempelvis har en väldigt låg inflation. Sverige, tillsammans med Storbritannien, har i dag faktiskt den lägsta inflationen bland EU Det är naturligtvis riktigt att allt det andra som jag nämnde - höjda barnbidrag, maxtaxa, sänkt inkomstskatt för löntagare, företagare och pensionärer och mycket annat - också bidrar till att stärka den ekonomiska kraften hos många människor och många hushåll. Jag vill gärna säga både till Jeppe Johnsson och till Åsa Torstensson att jag är mycket medveten om att de exempel som ni nämner finns, antingen det är i Blekinge eller i Bohuslän. Det kan vara en f.d. fiskare i Blekinge, som Jeppe Johnsson talar om. Det kan vara mor Anna som pensionär i Bohuslän. Det finns naturligtvis sådana personer som har en mycket låg inkomst och som bor i normala hus som får en viss upptaxering. Den begränsningsregel som vi har för avsikt att genomföra fr.o.m. den 1 januari i år - även om den kommer lite senare under året kommer den att gälla från den 1 januari i år - kommer med all sannolikhet att omfatta den typ av personer som ni talar om här, om de har låga inkomster och normala fastigheter. Jag tycker att det är ett bra besked till de här personerna som ni kan föra med hem. Jag är medveten om att den diskussion som Per Landgren och jag har haft om det här med att likställa fastighetsskatt med annan form av kapitalskatt faktiskt är en diskussion som det finns skäl att fortsätta. Jag tror nämligen inte att Per Landgren menar att man ska ta bort fastighetsskatten och därmed ta bort ränteavdragen. Det skulle vara ganska förvånande i så fall om Per Landgren och kristdemokraterna vill ta bort ränteavdragen och att moderaterna vill göra samma sak, som också vill slopa fastighetsskatten. Det finns ju faktiskt ett väldigt klart samband mellan ränteavdrag och beskattning av kapital i det här fallet. Om man skulle ta bort ränteavdragen skulle det vara det stora slaget mot miljoner småhusägare, och det tror jag faktiskt inte att kristdemokraterna vill utsätta dem för. Sedan dribblar man och säger att kristdemokraterna vill ha bort den statliga fastighetsskatten och införa en kommunal fastighetsavgift. Jag tror inte att det imponerar på småhusägarna om man byter namn från skatt till avgift. Det är nog samma situation för den som ska betala i det här läget. Jag vill också erinra framför allt Åsa Torstensson om att Centern och Socialdemokraterna faktiskt har gjort flera försök under 1997 och 1998 att hitta en lösning på framför allt skärgårdsbefolkningens taxeringsproblem. Vi lade t.o.m. fram ett förslag som vi hade arbetat fram gemensamt, men det underkändes sedan i Lagrådet därför att det inte fanns de rätta juridiska förutsättningarna. Det visar kanske hur svårt det är att hitta rätt modell. Jag hoppas att den modell för en begränsningsregel som vi nu kan presentera inom kort ska kunna undanröja en del av de problem som finns också för personer exempelvis i Bohusläns skärgård eller i skärgården i Blekinge eller annorstädes. Till sist vill jag bara notera att i hela den här fastighetsskattediskussionen har ingen nämnt det faktum att vi i år kommer att ha en fastighetsskatt som ger staten samma inkomster som förra året, så det är inte fråga om någon totalt höjd fastighetsskatt.
Fru talman! När det gäller det här med ränteavdragen finns det ju ingen koll på vad människor använder de lånade pengarna till. Man får ju dra av räntan ändå, så jag vet inte om den symmetrin alls håller. Sedan gällde det detta med fastighetsskatt och avgift. Om finansministern skulle läsa på vad vi menade skulle han finna att det faktiskt handlar om att också öka den kommunala skattebasen och därmed den kommunala självstyrelsen. Denna är finansministern kanske inte någon vän av, men den fastighetsavgift som vi laborerar med är servicerelaterad, dvs. den har legitima skäl. Det gäller en service som utförs. Det är en form av garantibeskattning, som förr fanns, så den har en förhistoria. Jag skulle vidare vilja se finansministern i någon arbetarlokal e.d. förklara att fastighetsskatten är en skatt på den inkomst som man får av att äga ett hus. Visserligen har ni inte, skulle han säga, den här inkomsten i reda pengar, utan den är fiktiv. Denna fiktiva inkomst fångar vi upp till beskattning, precis som gäller när ni får en inkomst av ett sparande på bank eller som när ni får aktieutdelning. Denna visserligen fiktiva inkomst svarar naturligtvis mot en fiktiv skatteförmåga. Man vet som statsmakt inte ens om förmågan att betala denna skatt finns. Här har finansministern, oavsett om han kommer att säga någonting om detta eller inte, ett oerhört stort pedagogiskt problem, som bottnar i en felkonstruktion. Det är en fiktiv inkomst som beskattas, och det kan aldrig vara riktigt.
Fru talman! Jag kan i varje fall konstatera att det här paret absolut inte har någon nytta av maxtaxan och inte heller av barnbidraget. Att räntan är låg torde inte heller gynna det här paret, om inte finansministern menar att makarna ska belåna sitt hus och ta ett banklån. Det kan de säkert göra, för jag skulle tro att huset är värt ganska mycket - det är i alla fall i dag taxerat till 380 000 kr - och sedan med banklånet betala skatten. Men det kan väl inte vara finansministerns avsikt. Finansministern säger också, och det är naturligtvis riktigt, att fastigheten är en form av kapital. Ja, det gäller om man omsätter det, men man kan inte gå till den lilla affären längre bort på vägen och säga: Jag äger en fastighet här nere vid havet. Kan jag få lov att handla mjölk, bröd, socker, kaffe, snus och vad det nu kan vara? Fru talman! Nu är det så att grannhuset köptes upp av en dansk i TV-branschen, och han har erbjudit sig att skaffa fiskaren en köpare som är beredd att betala bra. Men det här paret har bott i huset hela sitt vuxna liv. Barnen har vuxit upp där, och paret vill faktiskt bo kvar så länge det någonsin kan. Det måste väl vara samhällsekonomiskt riktigt att de får bo kvar på sitt gamla ställe, där de trivs och hör hemma. Jag tycker faktiskt att det borde vara en mänsklig rättighet att inte drivas från hus och hem av en okänslig skattepolitik efter ett långt arbetsliv. Det finns förmögna boende i Sverige, i Tyskland och i Danmark som är beredda att betala riktigt, riktigt bra för den här typen av boende, speciellt nere hos oss i södra Sverige. Jag anser faktiskt att den förda politiken för skatt på boende bidrar till att alltfler av våra fiskelägen avfolkas vintertid. Jag vet att det är så, eftersom jag bor där nere. Delar statsrådet min uppfattning att det här påskyndar avfolkningen av landsbygden och speciellt fiskelägena? I så fall tycker jag faktiskt att ministern borde ha en strategi för att komma till rätta med detta. Beträffande begränsningsregeln vill jag säga att vi har hört många löften från finansministern i andra frågor och att det kommer en interpellation i den här frågan. Jag är inte beredd att lova någonting när jag återvänder hem, eftersom finansministern tidigare inte har hållit en massa av sina löften.

Fru talman! Per Landgrens försök att pedagogiskt förklara att fastigheter är en form av kapital och att fastighetsbeskattning och kapitalbeskattning faktiskt kan likställas var faktiskt inte så oävet. Jag noterar att Per Landgren trots allt har vissa pedagogiska talanger. Det är ändå en realitet att om man bor i en fastighet och det har varit en snabb prisutveckling, som det nu har varit bl.a. i storstadsområdena och i skärgårdsområden, har man ett kapital som förmerar sig rätt ordentligt. Det är riktigt att det först är vid det tillfälle då man säljer av fastigheten som man får ut det fulla värdet av den vinst som man gör. Vi har också en reavinstbeskattning, om än ganska begränsad, på detta område. Det finns de som fört en diskussion om att man skulle koncentrera hela beskattningen till reavinsttillfället. Det är ändock ett faktum att fastighetsskatten i dag ger ungefär 23 miljarder kronor, lika mycket i år som förra året, och vi har inte för avsikt att ta ut mer i fastighetsbeskattning. De 23 miljarderna räcker exempelvis mer än väl till hela barnbidraget. Jag tror inte att kristdemokraterna skulle vilja avstå från barnbidraget eller tvingas avstå från hela skatteintäkten och göra den till en kommunal skatteintäkt eller en kommunal avgift i stället. Det är ändå en realitet att om man har en fastighet i ett område med en kraftig prisutveckling, kommer man till sist ändå att kunna tillgodogöra sig en vinst härpå. Jag tycker också att det under resans gång finns skäl att ha ett mått av uppräkning av taxeringsvärdena. Det skulle inte vara korrekt om den som bor i ett glesbygdsområde skulle ha samma typ av skatteutveckling som den som bor i områden med snabbt stigande priser. Det måste vara rimligt att den som har en snabbare kapitalvärdestegring får betala en annan skatt än den som bor i glesbygd.

Fru talman! Kent Olsson har frågat mig när riksdagen kommer att föreläggas ett förslag om yrkesfiskaravdrag. Jag har under förra året vid flera tillfällen förklarat att beredning av ett förslag till yrkesfiskaravdrag pågår och att det inte är möjligt att närmare precisera när det kan läggas fram. Det går inte att ge något annat svar i dag.
Fru talman! Det hör väl till god ton att man tackar för svaret. Det var väl det kortaste svar som jag har sett på en interpellation. När man ställer en interpellation gör man det med en viss avsikt. Jag tycker att det är nästan upprörande nonchalant att behandla en så viktig fråga på det här viset. Vad svaret klargör är att beredningar i Finansdepartementet tar väldigt lång tid. Det här måste vara svenskt rekord i lång beredning av ett ärende. Anledningen till mina frågor i interpellationen är att ministern i årets budget framhållit att han ämnar lägga fram en proposition om yrkesfiskaravdrag. Men i den propositionsförteckning som nu föreligger finns inte ett ord om yrkesfiskaravdrag. Man hade kunnat vänta sig att ministern i svaret hade förklarat varför yrkesfiskaravdraget inte finns med i propositionsförteckningen, men jag får inte höra ett ord om det från ministern. Jag tycker att det är en nonchalans mot Sveriges riksdag, mot Sveriges fiskare och faktiskt också mot mig som interpellant att inte säga någonting om detta. Det är en otrolig nonchalans att inte med ett ord förklara varför utan enbart skriva att beredning pågår. Jag tycker faktiskt också att det är en skandal att man struntar i riksdagens eniga beslut den 20 december 1996 om att regeringen ska återkomma med ett förslag i frågan om beskattningen av yrkesfiskare. Det är skandal att man i mer än fyra år struntar i riksdagens beslut. 1999 föreslogs införande av ett yrkesfiskaravdrag i nivå med det som gäller för danska fiskare. Olika jordbruksministrar har vid ett flertal tillfällen lovat att införa yrkesfiskaravdrag. Margareta Winberg har lovat detta vid ett flertal tillfällen, bl.a. vid Sveriges Fiskares Riksförbunds kongress för ett antal år sedan. Varför struntar finansministern totalt i vad hans egen jordbruksminister säger? Det är oroväckande med de stora åsiktsskillnader mellan regeringens olika medlemmar som kommer fram vid olika tillfällen. Jag tycker också att det är en skandal att ministern inte bryr sig om Sveriges fiskare. Anser ministern att detta är en näring som vi inte behöver ha, eller varför är ministern så njugg mot alla de yrkesfiskare som vi har? Varför ska Sveriges yrkesfiskare ha sämre villkor än danska och norska yrkesfiskare, som konkurrerar med svenska fiskare i samma farvatten? Det danska yrkesfiskaravdraget är dessutom godkänt av EU. Inget hindrar Sverige från att följa Danmarks exempel. När jag ställde en fråga föregående år fick jag till svar att ett avdrag måste godkännas av EU. Men det är ju godkänt av EU vad gäller Danmark. Det är skandal att långhala så små budgetsiffror. Vi hade en stor debatt om fastighetsskatten förut. I det här fallet rör det sig om 20-30 miljoner kronor. Jag vidhåller den fråga jag ställde i interpellationen och hoppas få en något mer seriös behandling. När tänker finansministern lägga fram ett förslag om ett yrkesfiskaravdrag?
Fru talman! Det börjar bli många förlorade år för Sveriges fiskare. Jag vill fråga varför. Vad finns det för goda skäl till att det dröjer, finansministern? Det är dags att visa handlingskraft. Det kan låta patetiskt från en riksdagsledamot. Men är det inte så att en minister ska se till att tjänstemännen på departementet gör en proposition av förslagen i en utredning och att det finns en majoritet kring propositionen? Det har vi redan. Det handlar om rimliga och rättvisa konkurrensvillkor i förhållande till danska fiskare. Jag kan inte begripa annat än att finansministern bara borde kunna säga: Se till att vi har en proposition som gör att de svenska yrkesfiskarna får samma villkor som de danska. Det är väl ledarskap. Ska det vara så svårt? Vad är det som klämmer? Är det samarbetspartnerna som konstrar? Eller rör det sig om för få människor? Vilka är de goda skälen i det här fallet? Frågan kommer i blixtbelysning när danska fiskare arbetar på svenska båtar. Då blir det rentav anstötligt för de svenska fiskarna. Nej, det är dags att visa handlingskraft. I höstas, den 16 november, läste jag i den danska fiskeriföreningens tidning att danskarna, som då hade bättre avdragsmöjligheter än svenskarna, skulle få ännu bättre avdragsmöjligheter. Varför följer vi inte med? Man kunde ha ett löpande system som följde det danska, som gör att det skipas rättvisa. Om det finns någon allergi mot den typen av avdrag bör finansministern verka via EU för att de försvinner för alla. Jag tror inte att det är en möjlig strategi. Jag förordar den inte. Det måste finnas en möjlighet för finansministern att visa styrka här. Tala om för tjänstemännen hur de ska göra, så bör de göra så.
Fru talman! Herr finansminister! Yrkesfisket och den svenska fiskenäringen är fortfarande en mycket viktig stomme i det vi lokalt arbetar för, en levande skärgård. Det handlar om att skapa samhällen som är livskraftiga året runt. Där är yrkesfiskarna en otroligt viktig stomme. Yrkesfiskarna står inför stora utmaningar som t.ex. nyrekrytering, att ge möjligheter och skapa förutsättningar för att en yngre generation tar vid. Därför är det viktigt att det finns en optimism och en framåtanda i yrkeskåren. Därför är rättvisa konkurrensvillkor en viktig del i yrkesfiskets dagliga diskussion. Det är anmärkningsvärt att finansministern trots fyra år inte har lagt fram något förslag för riksdagen, så att våra yrkesmän inom fisket haft möjlighet att erhålla rättvisa konkurrensvillkor, förutom att kämpa för att näringen utvecklas. Jag vet att det är viktigt, eftersom jag har hälsningar från yrkesfiskarna i norra Bohuslän. De väntar på att dessa förslag ska komma inom det snaraste. Vi ska också bekräfta att nuvarande partiledare, i egenskap av finans och skatteminister, fick ett färdigt förslag från Jordbruksdepartementet 1994. Tyvärr lät han det ligga så länge att man inte hann hantera det i riksdagen för regeringsskiftet. Det är nog fler som kan dela på bördan att vi i dag inte har rättvisa villkor för yrkesfiskarna.
Fru talman! Regeringen har i budgetpropositionen meddelat att den avser lägga fram ett förslag under året om yrkesfiskaravdrag. Kent Olsson har alltså fått ett besked redan i budgetpropositionen. Han har ändå valt att upprepa frågan. Jag har inget annat svar att ge än att regeringen har för avsikt att lägga fram förslaget. Regeringen kommer att stå fast vid det löftet.
Fru talman! Det var positivt, att det kommer. Jag förstår inte varför ministern inte kunde skriva det i svaret på interpellationen. Det fanns inte med i propositionsförteckningen över huvud taget. I svaret står det enbart att beredning pågår av ärendet. Det hade varit enkelt att säga att ett yrkesfiskaravdrag kommer. Jag förväntar mig att det kommer ett yrkesfiskaravdrag av dansk modell. Om jag har kunnat räkna ut det så räcker inte 20 miljoner till ett yrkesfiskaravdrag av dansk modell. Det blir en betydligt lägre summa, med de 20 miljonerna. Då kommer svenska yrkesfiskare fortfarande att vara i strykklass i förhållande till norska och danska yrkesfiskare. Jag hoppas verkligen att ministern är beredd att lägga avdraget på samma nivå som i exempelvis Danmark. Jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp att det är viktigt att åstadkomma konkurrensneutralitet. Frågan är fortfarande varför det tar så lång tid. Det har hållit på sedan 1996. Jag vet att man inom Jordbruksdepartementet är ganska irriterad på ministern för att det tar så lång tid att få fram detta. Det rör sig om en liten summa pengar i statsbudgeten. Ändå tar det så lång tid. Varför ska det behöva göra det? Vi kanske kan få ett klart besked: Kommer det att läggas fram en proposition om detta avdrag under vårriksdagen? Det ska det göras, om det ska följa vad som står i budgetpropositionen. Jag förväntar mig ett svar av ministern. Jag konstaterar också att det är oerhört konstigt att jag inte kunde få det i interpellationssvaret. Det var ett oerhört nonchalant svar som ministern gav på min interpellation.
Fru talman! Det är inte ett under av kommunikation. Det är viktigt att sända rätt signaler. De signaler som man fick av interpellationssvaret var att det skulle bli ytterligare långbänk. Nu verkar läget vara ljusare. Det är bara att dunka i ryggen och säga att det inte får bli sämre än det danska. Det är inte acceptabelt.
Fru talman! Om jag förstod finansministern rätt kan jag åka hem till fiskargubbarna i Strömstad och säga att det kommer ett förslag om yrkesfiskaravdrag till riksdagen under innevarande år som kommer att kunna genomföras nästa år. Stämmer detta?
Fru talman! Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Jag utgår från att riksdagens ledamöter tar del av budgetpropositionen. Den kom i september förra året. Jag lämnade nu svaret på den fråga som ställdes av Kent Olsson i december, tre månader efteråt. Efter tre månader har Kent Olsson uppenbarligen inte läst budgetpropositionen, där det står att det kommer ett förslag om yrkesfiskaravdrag under året. När Kent Olsson nu tre månader senare kom på idén att ställa frågan hade det varit enklare om han hade tittat i budgetpropositionen. När Åsa Torstensson nu upprepar samma fråga får jag säga som en gammal folkpartiledare sade: Läs lite historia. Läs åtminstone budgetpropositionen från i höstas så besparar ni er många frågor i fortsättningen.
Fru talman! Visst läser jag budgetpropositionen, och det ganska rejält och noga. Men jag vet att det står mycket i den propositionen som det minsann inte blir propositioner av sedan. Jag kan ta det ena området efter det andra. Det har stått i budgeten att det ska komma en vägproposition och en infrastrukturproposition. Det finns inte tillstymmelse till detta. Varför ska man då tro att den här propositionen kommer? Varför kunde inte ministern ha sagt detta i det svar som jag fick? Varför kunde ministern inte ha sagt detta till alla yrkesfiskare som har ställt frågan till mig och också till andra om propositionen kommer? Det är möjligt att det är ett nytt sätt att bedriva politik som finansministern har. För oss som är oroliga för människor och tar dessa frågor på allvar är det ingen tvekan om att vi har varit bekymrade. Jag är som sagt var inte ensam. Jag har talat med en hel del av ministerns partikamrater. De har varit lika oroliga som jag för den här frågan och den långbänk som varit. Låt mig slutligen ställa två frågor. Nu har ministern två minuter på sig. Det behövs bara två svar. Kommer det en proposition i vår så att vi blir helt klara med detta för budgetåret och så att propositionen gäller i år? Det var den ena frågan. Den andra frågan är: Kommer avdraget att vara av dansk modell? Så långt har väl beredningen av ärendet ändå gått när vi nu befinner oss i början av februari? Inte enbart ministern själv, men hans tidigare kollega och han, har haft fyra år på sig att bereda detta. Kommer det ett yrkesfiskaravdrag av dansk modell, eller kommer fortfarande svenska fiskare att vara i en sämre konkurrenssituation än sina norska och danska kolleger genom att de får ett sämre yrkesfiskaravdrag än vad de får?
Fru talman! Det är möjligt att jag har överskattat Kent Olssons förmåga att tillgodogöra sig budgetpropositionen. I budgetpropositionen sades det mycket tydligt att det kommer ett förslag om ett yrkesfiskaravdrag i år. Jag tyckte att det var så självklart att det inte ens behövde upprepas i interpellationssvaret. Men jag kanske överskattade Kent Olssons möjligheter att tillgodogöra sig propositionen. Jag ber att få upprepa det. Att jag upprepar det beror på att trots att jag nu har gett beskedet en andra gång, både i budgetpropositionen och nu här en gång till, ställer Kent Olsson på nytt frågan. Då får väl Kent Olsson läsa protokollet, om han nu glömmer av det muntliga svaret.

Fru talman! "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter." Så inleds Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Detta är grundvalen för vårt arbete. Syftet är att försvara den enskilda människans värdighet, frihet och trygghet. Uppgiften framstår i dag som extra viktig. I en tid av global ekonomi, information och rörlighet behöver vi, mer än någonsin, en gemensam värdegrund som binder samman civilisationer och människor. Det handlar om att förse den världsomspännande ekonomin med världsomspännande spelregler som ger rättvisa villkor. Det handlar om att balansera den gränslösa marknaden med gränslösa värden, byggda på demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar om att se möjligheten, inte hotet, i människors ökade rörlighet. Och det handlar om en kamp mot fattigdomen. Sveriges samlade utrikespolitik ska samverka för dessa mål. Denna helhetssyn är även utgångspunkt för rapporten En rättvisare globalisering och för den parlamentariska utredning som i höst ska presentera sin rapport om en samlad svensk politik för global utveckling. Regeringen ska också driva dessa frågor målmedvetet i EU, FN, WTO och Världsbanken. Alla nationer och forum måste samarbeta för att utveckla globaliseringens positiva möjligheter och motverka att den leder till nya vidgade klyftor. Det viktigaste verktyget för Sverige är EU. Unionen är i dag en central utrikes och säkerhetspolitisk aktör. Sverige är nu för första gången ordförande i EU. Vår uppgift är att, i hela unionens intresse, driva dess arbete framåt och vara dess röst utåt. Vårt ordförandeskap sammanfaller med stora utmaningar för unionen. Miljöförstöringen ska bekämpas. Full sysselsättning ska uppnås. Kampen mot främlingsfientlighet ska intensifieras. Många av dessa frågor har direkt betydelse för medborgarna och visar hur inrikes och utrikespolitik hänger samman. Den största utmaningen av alla är utvidgningen. Ingen annan fråga är så avgörande för EU:s framtid och för utvecklingen i Europa. Med den banar vi väg för frihet, demokrati och välstånd i hela Europa. Med den återförenar vi Öst och Västeuropa. Med den blir vi en ännu starkare röst i världen, för de gemensamma värdena. Vi prioriterar utvidgningen - och freden. Vi vill verka för ett politiskt genombrott i förhandlingarna och för att alla kandidatländer ska behandlas rättvist. Programmet för det fortsatta arbetet har starkt stöd i EU, och Nicefördraget ger oss den institutionella bas som behövs. Vi står helhjärtat bakom slutsatserna från Europeiska rådet i Nice om att EU ska kunna välkomna nya medlemmar från slutet av år 2002. Vi prioriterar jobben - och tillväxten. Vid Europeiska rådets möte i Stockholm i mars ska vi staka ut vägen mot ett EU med stark ekonomi och full sysselsättning. För detta krävs inte bara ekonomiska reformer och åtgärder till stöd för nyföretagande. Vi måste också hantera att EU:s arbetskraft åldras och minskar, och vi måste skapa ett kunskapssamhälle där alla behövs och där jämställdhet råder. Ett samhälle som kan tjäna som modell för andra i en global ekonomi. Vi prioriterar miljön - och framtiden. Vid Europeiska rådets möte i Göteborg i juni ska vi anta en strategi för hållbar utveckling. Bland prioriteringarna finns klimatet och kemikalierna. Genom detta arbete får EU också en plattform för sitt miljöarbete på global nivå. Framtidens EU måste bli en medborgarnas union, där besluten går att följa och påverka. Sverige arbetar hårt för detta. Därför välkomnar vi uppdraget från Nice att inleda en alleuropeisk debatt om EU:s framtid. I samarbete med Belgien och kommissionen, och med medverkan av Europaparlamentet, förbereder vi nu olika initiativ. Vi hoppas engagera så många som möjligt i diskussionen, i såväl medlems som kandidatländerna. De nationella parlamenten kommer att ha en central plats i denna diskussion. Framtidens EU måste också bli en konsumenternas union med ökad livsmedelssäkerhet, bättre konsumentskydd och en fullt utvecklad inre marknad. Det är viktigt att euron blir en framgång och att införandet av sedlar och mynt går smidigt. Frågan om ett svenskt deltagande i den europeiska monetära unionen kommer att underställas svenska folket. Sverige vill uppnå en human och solidarisk asyloch migrationspolitik inom EU, med bättre ansvarsfördelning mellan medlemsländerna. Vårt mål är ett Europa som visar öppenhet mot omvärlden. Vi ska föra dessa och övriga frågor framåt med kraft och i hela unionens intresse. Sverige leder nu också EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Denna har successivt blivit en central del av EU-samarbetet. Att 15 länder står bakom samma budskap ger tyngd och genomslag. En viktig åtgärd är också att vi måste skapa mer samstämmighet i EU:s externa agerande. Det nya Cotonouavtalet, mellan EU och 77 utvecklingsländer, kan tjäna som exempel. Här integreras dialog om demokrati och mänskliga rättigheter med jämställdhetsarbete, miljöhänsyn och regionalt handelsfrämjande - allt i syfte att bekämpa fattigdom och lägga grunden för hållbar utveckling. Så vill vi fortsätta att arbeta. Vi vill också bygga vidare på det faktum att EU i dag är en av världssamfundets främsta försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter. Detta sker genom de krav som EU ställer på sina kandidatländer, som t.ex. Turkiet. Detta sker också genom unionens dialog med tredje land och genom vårt gemensamma arbete i Förenta nationerna, Europarådet och OSSE. Främjande av demokrati och mänskliga rättigheter är och förblir en hörnsten i svensk utrikespolitik. Det nya seklet har inneburit viktiga landvinningar för de mänskliga rättigheterna. Nu är också en internationell brottmålsdomstol äntligen på väg att inrättas, och nationella domstolar drar i högre grad förövare inför rätta. Men det finns mycket kvar att göra. Dit hör kampen mot dödsstraffet. Medan världen i övrigt går mot avskaffande håller länder som Kina, USA och Saudiarabien fast vid detta omänskliga straff. Dit hör kampen mot tortyren. Regeringar världen över fortsätter att trotsa förbudet mot denna grymhet. Som ordförandeland i EU ska vi stärka vår gemensamma kamp mot tortyren. Dit hör även kampen mot människohandel, särskilt med kvinnor och barn. Regeringar måste överallt, världen över, göra mer för att stoppa denna nya slavhandel. Demokrati vinner mark världen över. Regimskiftet i Förbundsrepubliken Jugoslavien är ett särskilt glädjande exempel. Samtidigt fortsätter det politiska förtrycket i länder som Kuba, Irak och Vitryssland. Sverige och EU ska fortsätta att vara en stark röst för alla de mänskliga rättigheterna. Genèvekonventionen om flyktingars rättigheter fyller 50 år i år. Behovet av att stärka asylrätten internationellt kommer att hamna i fokus. Vi ska fortsätta att verka för att fler länder tar ansvar för både flyktingar och andra som behöver skydd. Handel är ett instrument för samarbete och kan därmed öka rättvisan. Därför måste fler stater öppna sina gränser för handel och investeringar. De rika länderna har ett särskilt ansvar. Sverige verkar för att EU snarast ska införa tullfrihet för världens 48 fattigaste länder. Världshandeln måste bygga på rättvisa spelregler. Därför arbetar Sverige för en ny förhandlingsrunda i WTO och för att stödja utvecklingsländernas intressen. Vårt mål är ett utvecklat regelverk som öppnar världshandeln för alla. Handelsreglerna måste stå i samklang med de internationella miljöavtalen. WTO bör även främja mänskliga rättigheter i arbetslivet. Sverige verkar för att WTO ska få flera medlemmar. Vi stöder Kinas ansökan. Ett medlemskap i WTO blir ett positivt inslag i landets reformprocess. Vi stöder också Rysslands ansträngningar att inlemmas i världsekonomin och bli medlem i WTO. Sverige ska stå starkt i en internationaliserad ekonomi. Vi måste därför ständigt verka för ökad konkurrens, både i Sverige och på utländska marknader. Som ett led i detta intensifierar vi handels och investeringsfrämjandet, med betoning på branscher som IT och bioteknologi. Regeringen satsar också målmedvetet på exportfrämjande och kommer under våren att lägga en proposition om Exportrådet. Utvecklingssamarbetet är ett verktyg för mänskliga rättigheter och demokrati. EU är världens största biståndsgivare. Denna resurs måste användas effektivt och ändamålsenligt. Sverige arbetar för att EU ska vara en förkämpe för solidaritet och rättvisa, och ett kraftfullt verktyg mot fattigdomen. Målet är att halvera världens fattigdom till år 2015 - ett mål som världens regeringar har ställt sig bakom. Regeringen vill inte bara öka de fattigas resurser utan också deras inflytande och handlingsfrihet. Utvecklingssamarbetet ska verka för mänskliga rättigheter, demokrati, tillväxt och rättvis fördelning av makt och resurser. Vi kommer också att arbeta för att EU spelar en konstruktiv roll vid de konferenser och möten som FN arrangerar detta år. De har alla ett gemensamt syfte: att motverka fattigdom och att bygga upp strukturer och partnerskap för en långsiktig ekonomisk utveckling som gynnar fattiga kvinnor, män och barn. Detta är viktigt för att infria de ekonomiska och sociala rättigheterna. Sveriges bistånd växer nu snabbt, både genom tillväxten i Sverige och som andel av BNI. Regeringens vilja att nå enprocentsmålet står fast. De ökade resurserna ska bl.a. användas för att främja demokrati och mänskliga rättigheter liksom skuldlättnader och kampen mot hiv/aids. Vi vill också öka de fattigas tillgång till IT, stödja regionalt samarbete mellan utvecklingsländer och tydliggöra biståndets konfliktförebyggande roll. Konflikter måste förebyggas för att ge plats åt utveckling och rättvisa. Tragedierna på Balkan och Europas oförmåga att agera i tid visar tydligt på behovet av tidiga insatser för att förhindra att krig uppstår. Detta är också bakgrunden till det svensk-finska initiativ som har gjort krishantering till en uppgift för EU. Europeiska rådets möte i Nice. Nu är det Sveriges tur att leda arbetet vidare och ge unionen en grundläggande förmåga till konfliktförebyggande och krishantering. EU:s förmåga kan bli ett viktigt bidrag till freden och upprätthållandet av folkrätten globalt. Utgångspunkterna för vårt arbete är bl.a. följande: EU har stor potential som konfliktförebyggare. Vi vill stärka denna förmåga. Med sin bredd och sin historia som fredsprojekt kan EU spela en viktig roll för att förebygga väpnade konflikter, även globalt. Därför arbetar vi för att Europeiska rådets möte i Göteborg ska anta ett program med konkreta förslag för hur EU ska bli bättre på att förebygga konflikter. Få konflikthanteringsinsatser är uteslutande militära. Därför har vi ett integrerat synsätt på konfliktförebyggande, civil och militär krishantering. Det är också viktigt att verka för samordning med biståndet i alla dess faser. För att agera krävs verktyg. Varje land anmäler sina civila och militära bidrag till ett gemensamt register. Därmed identifieras resurser som snabbt kan sättas in i kriser. De militära resurserna anmäldes i höstas. Sverige leder nu motsvarande arbete på den civila sidan. Sverige har även ansvar för att utveckla formerna för samverkan mellan EU och Nato. Framtida stora krisinsatser hanteras sannolikt av hela världssamfundet. FN och dess säkerhetsråd har det övergripande ansvaret för fred och säkerhet. EU:s krishantering ska ske i enlighet med FN-stadgan och kunna användas i insatser av både FN och OSSE. Sverige verkar för att EU:s krishantering byggs upp i nära samarbete med FN. Fredsframtvingande insatser kräver ett beslut av Beslut om en EU-ledd insats fattas med enhällighet av medlemsländerna. Det är upp till varje land att besluta om deltagande. Det är också på sin plats att slå fast vad EU:s krishantering inte innebär: Det innebär inga ömsesidiga försvarsförpliktelser eller bildandet av en Europaarmé. EU är ingen försvarsunion. Den är heller ingen sluten klubb. Samarbetet står öppet för deltagande också från länder utanför EU. Freden måste värnas, med nedrustning och vapenexportkontroll. Sverige och EU arbetar för att hindra att lätta vapen sprids utan kontroll, t.ex. genom illegal handel. Vi vill att FN-konferensen om lätta vapen i sommar ska anta ett handlingsprogram som prioriterar exportkontroll, internationellt samarbete och särskilt bistånd till utsatta länder. Regeringen ska fortsätta att driva på kärnvapennedrustningen. Vi måste följa upp att åtagandena från ickespridningskonferensen verkligen uppfylls. Ett delmål är att provstoppsavtalet ska träda i kraft. Ett annat är att få fram ett avtal mot produktion av klyvbart material för kärnvapenändamål. Ett tredje är att främja nedrustning av taktiska kärnvapen. Vi fortsätter också att arbeta genom Ny-agenda-initiativet, för att få kärnvapenstaterna och övriga världssamfundet att ta de 13 steg för nedrustning som vi alla är överens om. Vi uppmanar USA att beakta följderna för nedrustnings och ickespridningsarbetet om man utvecklar ett nationellt missilförsvar och att därför avstå från detta projekt. Kampen mot biologiska vapen måste gå vidare. Vi inriktar oss i år på att göra konventionen mer effektiv, genom en kontrollmekanism. Ännu ett viktigt bidrag till fredsarbetet är att öka kontrollen över handeln med krigsmateriel, liksom handeln med teknologi för massförstörelsevapen. Sverige har en stram politik på detta område och verkar för samma linje internationellt. Fru talman!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 Vår strävan är att skapa bred enighet, och en bred debatt, kring en bättre beskrivning av vår säkerhetspolitiska linje. Avsikten är inte att överge den militära alliansfriheten. Den militära alliansfriheten är en tillgång för Sverige och har starkt stöd hos det svenska folket. Den ger oss handlingsfrihet. Den medverkar till att minska risken för konflikter och spänning i vår del av Europa. Den gör det möjligt för oss att vara drivande i arbetet för kärnvapennedrustning. Allt detta bildar grund för vårt säkerhetspolitiska val. Vi ser fram emot överläggningarna, som vi hoppas kan inledas denna månad. Förenta nationernas roll växer i en tid av globalisering. FN:s styrka ligger i dess unika bredd, både i medlemskrets och i verksamhet. Sverige ska fortsätta att bidra till att FN moderniseras och blir mer effektivt. Det är nödvändigt att stärka FN:s kapacitet inom fred och säkerhet. Vi måste dra lärdom av Rwanda och Srebrenica. Så görs också i den s.k. Brahimirapporten. Den efterlyser samordning mellan medlemsstaterna för att de snabbt ska kunna ställa fredsbevarare till FN:s förfogande. Den pekar också på behovet av att anpassa FN till dagens komplexa missioner i Kosovo och Sverige stöder rapportens förslag och verkar för att de snabbt ska genomföras. Det närmare samarbetet mellan EU och FN kan bli ett viktigt bidrag till ökad samordning inom både fredsbevarande och bistånd. Sanktioner är ännu ett område som är under diskussion och utveckling. Effektiva, riktade sanktioner ska slå mot makthavare utan att drabba civilbefolkningen. Samtidigt har sådana sanktioner visat sig svåra att genomföra. Sverige är inställt på att senare i år ta över samordningen av ett internationellt projekt om riktade sanktioner, med deltagande av en bred krets länder, FN-sekretariatet, forskare och enskilda organisationer. OSSE spelar en viktig roll för Europas säkerhet tack vare sin utvecklade fältverksamhet, sin särskilde högkommissarie för nationella minoriteter och sitt normarbete. En viktig OSSE-princip är att varje land ska ha rätt att själv välja sin säkerhetspolitiska linje. Som EU-ordförande inriktar vi oss på att utveckla samarbetet med OSSE inom civil krishantering och konfliktförebyggande. Tanken är att EU:s resurser ska kunna användas i OSSE-missioner. Fru talman! Sveriges utrikespolitik har en trefaldig styrka genom sin nordiska, sin europeiska och sin globala identitet. Vårt mål är att ständigt utveckla var och en av dessa identiteter och att öka samverkan mellan dem. Vi vill fortsätta att främja och fördjupa integrationen inom Norden genom att bl.a. reducera och avskaffa fler gränshinder. Det är viktigt att fortsätta samarbetet kring Östersjön. Kombinationen av nya marknadsekonomier och mogna välfärdsstater har resulterat i en stark bas för utveckling och en av Europas snabbast växande regioner. Målet för Sveriges Östersjöpolitik är att stödja hållbar utveckling, social rättvisa och fördjupad demokrati. Östersjöpolitiken ska också stärka de svenska företagens position i regionen, och främja kontakter mellan människor och organisationer. Samma sak vill vi också göra inom ramen för Barentsrådet där Sverige i mars tar över ordförandeskapet. Sverige ska fortsätta att främja Estlands, Lettlands och Litauens integration i närområdet. Detsamma gäller Polen. Parallellt med det lägger vi gradvis mer fokus på det bilaterala samarbetet med Ryssland och Ukraina. I vår kommer vi att lägga fram en proposition för det fortsatta samarbetet med Öst och Centraleuropa. Vi eftersträvar fördjupat samarbete med Ryssland på alla nivåer och områden. Inom EU:s Rysslandssamarbete, som till stor del baseras på arbetet med den nordliga dimensionen, vill vi intensifiera den politiska dialogen och skapa samverkan i konfliktförebyggande, krishantering, nedrustning och ickespridning. Vi vill också särskilt lyfta fram frågor som miljö, kärnsäkerhet och kampen mot organiserad brottslighet. Dessutom ska vi verka för att Ryssland på sikt integreras helt i världshandeln. Men vi måste också reagera när utvecklingen ger anledning till oro. Konflikten i Tjetjenien måste få ett slut. För detta krävs en politisk lösning. För detta krävs också att övergrepp utreds och att ansvariga ställs inför rätta. Den transatlantiska länken, och en fortsatt stark amerikansk roll i Europa och i vårt närområde, är av stor betydelse för såväl Sveriges som Europas säkerhet. Sverige vill som EU-ordförande stärka förbindelserna med USA och Kanada. Det transatlantiska samarbetet vilar på stor värdegemenskap och står för världens största handels och investeringsflöde. Vårens toppmöten mellan EU och USA respektive Kanada bör utnyttjas för att fördjupa samarbetet. Fredsprocessen i Mellanöstern befinner sig i en ny fas sedan Ariel Sharon i går valdes till premiärminister i Israel. Från Sveriges och EU:s sida utgår vi från att fredsansträngningarna ska fortsätta. I ett uttalande slår vi fast att unionen står beredd att fortsätta att stödja fredsprocessen. Förhandlingarna måste återupptas så snart som möjligt. När så sker är det centralt att parterna utgår från redan ingångna avtal och de hittills uppnådda resultaten. En fredsuppgörelse måste vara baserad på folkrätten, inklusive de relevanta säkerhetsrådsresolutionerna 242 och 338, principen land för fred och förbudet mot att erövra land med våld. Den måste också inbegripa upprättandet av en demokratisk, livskraftig och fredlig palestinsk stat. Slutresultatet måste vara en rättvis och hållbar fred, en fred som innebär säkra och erkända gränser för alla stater i regionen och som normaliserar förhållandet mellan dem. På kort sikt måste parterna göra allt för att förhindra våldshandlingar som riskerar att förvärra den sköra situationen i regionen. Sverige och EU kommer också att fortsätta att nära följa Israels bosättningspolitik. Balkan förblir en prioritering. Freden och demokratin vinner fotfäste, men vi måste vara beredda på bakslag. Komplicerade frågor kring Jugoslaviens federala struktur återstår att lösa, såsom Kosovos och Montenegros framtida ställning. Behandlingen av minoriteter måste förbättras och flyktingar ges möjlighet att återvända hem. Det svenska engagemanget på Balkan förblir betydande. Den svenska bataljonen och de svenska poliserna i Kosovo är konkreta exempel på det. Det fortsatta våldet i Colombia är djupt oroande. Som ordförande vill vi öka EU:s ansträngningar att bidra till en hållbar fred. Vi stärker också Sveriges stöd till fredsprocessen, bl.a. genom ett utökat utvecklingssamarbete. Konflikten i Demokratiska Republiken Kongo hotar freden och utvecklingen i hela regionen och är i dag Afrikas allvarligaste kris. Sverige arbetar för att förmå parterna att följa fredsavtalet från 1999. Sverige kommer under våren att lägga fram konkreta förslag för hur EU långsiktigt ska kunna stärka Afrikas förmåga att förebygga och lösa väpnade konflikter. Som ett led i detta arbete hölls i december ett informellt möte i Stockholm mellan nordiska och afrikanska utrikesministrar. Utvecklingen på den koreanska halvön är glädjande. Sverige sätter stort hopp till närmandet mellan Vi hoppas också att få se resultat av dialogen mellan regimen och oppositionen i Burma - resultat som leder till ett återinförande av demokratin, och ett slut på mångårigt förtryck. Fru talman! Oliktänkande fängslas i Kina. Domstolar missbrukas för politiska ändamål i Iran. Folkligt missnöje och demonstrationer möts med brutalt våld på många ställen i Afrika, och nu senast i Tanzania. Dagligen begås oräkneliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Men samtidigt blir det svårare för de ansvariga att dölja sina övergrepp. I internationaliseringens tidevarv krymper världen och fler ögon ser det onda som sker. Globaliseringen ger också ökade möjligheter till påverkan och till att sprida budskapet om alla människors lika värde och rättigheter. Vår utrikespolitik och vårt EU-ordförandeskap ska verka för en rättvis globalisering, ett medborgarnas Europa och en bra utveckling i vårt närområde. Vi ska göra det utifrån en demokratisk värdegemenskap, genom mångfald och med en bred dialog. Vi ska göra det i Nyköping, i Bryssel och ute på landsbygden i Latinamerika. Människovärdet är ett och detsamma överallt.

Fru talman! "Svensk neutralitetspolitik formar vi själva under eget ansvar och efter egen övertygelse. Den dikteras inte från främmande huvudstäder. Den betjänas inte av en vinglig och vacklande borgerlighet. Den kan aldrig beta oss rätten att föra fredens och rättfärdighetens talan, att efter vår demokratiska övertygelse protestera mot våld och förtryck, att tolka känslor och stämningar hos en överväldigande folkopinion här i landet." Så sade Olof Palme i riksdagens andra kammare den 21 mars 1968. Den svenska neutralitets och alliansfrihetspolitiken har varit utsatt för förtal och kampanjer från svensk borgerlighet i alla tider. Man har hånat den svenska utrikespolitiken och - ibland öppet, ibland dolt - propagerat för en svensk anslutning till Nato. Trots detta visar alla undersökningar att det svenska folket inte vill att Sverige ska anslutas till en militär allians. När regeringen nu aviserar en förändring av den svenska säkerhetspolitiken konstateras lakoniskt att formuleringen av säkerhetspolitiken bör ses över. Det sägs inte ett ord om vilka eventuella problem som neutralitetspolitiken medfört. Det finns inte en tillstymmelse till förklaring till varför det nu är nödvändigt att överge den säkerhetspolitiska linje som har varit Sveriges kännemärke under så lång tid. Den breda debatt som regeringen säger sig eftersträva skulle onekligen må bra av klarspråk om bakgrunden till regeringens ändrade hållning. Självklart är EU-medlemskapet en orsak. Innan folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap försäkrade så gott som alla företrädare för ja-sidan att neutralitetspolitiken inte skulle påverkas. Är det inte dags nu att medge att ni inte talade sanning i folkomröstningskampanjen? EU-medlemskapet har medfört dramatiska ändringar av svensk utrikes och säkerhetspolitik. Det åligger regeringen, som vill ändra på Sveriges säkerhetspolitiska linje, att förklara vad det har varit för fel på den hittillsvarande politiken. När regeringen i praktiken så ensidigt arbetar för att förverkliga EU:s uppbyggnad av en militär styrka och förstärker samarbetet med Nato, riskerar det att komma i konflikt med de vackra orden om Förenta nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Ett alliansfritt alternativ borde naturligtvis börja med en rejäl satsning på FN-samarbetet och det alleuropeiska samarbetet inom OSSE. Fru talman! EU-ordförandeskapet har lett till att Sverige blivit ansvarigt för en flyktingpolitik som enligt FN:s generalsekreterare Kofi Annan är ett exempel på existerande intolerans i Västeuropas länder. Annan sade att det finns indikationer på att Europa förlorar perspektivet på sina skyldigheter att skydda flyktingar under internationell lag såsom de beskrivs i konventionen från 1951. Och detta riskerar att ha stort inflytande på andra regioner som ser Europa som en förebild. FN:s generalsekreterare konstaterade att den oundvikliga effekten av att stänga gränserna för immigranter är att personer som av olika anledningar behöver ta sig in i EU:s länder tvingas använda asylinstrumentet. Regeringars reaktion på denna problematik beskrev han t.ex. så att de flyttade gränsen längre bort från EU:s egna gränser, bl.a. genom att tvinga flygbolagspersonal att agera immigrationsmyndigheter. Regeringarna genomför en begränsad eller ingen utredning av asylsökandes skäl. Han menade att de inte avsätter tillräckligt med resurser för asylprocessen. Inger Klingvall kommer Sverige att tvingas införa bötesstraff för flygbolag och rederier som släppt ombord personer med falska pass. Att i detta läge tala om en human och solidarisk asyl och migrationspolitik inom EU skorrar inte så lite falskt. Fru talman! Handels och biståndspolitik måste samordnas så att alla delar av politiken verkar i samma riktning. EU:s biståndspolitik är helt separerad från handelspolitiken. Och EU:s handelspolitik innebär stora nackdelar för u-länder genom sitt system av handelskvoter och tullmurar. Därmed reduceras biståndet till att bli en sorts dåligt samvete för den utsugning som de rika länderna i världen utsatt stora delar av Afrika, Asien och Latinamerika för. Så länge handelspolitiken inte understöder biståndspolitiken och så länge EU:s biståndspolitik dessutom brister i effektivitet och ändamålsenlighet kommer solidariteten med världens fattiga att reduceras till ord i högtidstal. Förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna är inga undantag i en god värld. Det handlar om mönster av förtryck som existerar över hela världen. Till detta ska läggas att miljarder människor lever i fattigdom, hemlöshet, arbetslöshet och könsdiskriminering och förvägras sjukvård och undervisning - även i rika och högt utvecklade länder. Fattigdomen i världen är klädd i kvinnokläder. Kvinnoförtrycket är en realitet. Två tredjedelar av alla analfabeter är kvinnor. Två miljoner flickor könsstympas varje år. 80 % av dem som flytt undan krig och katastrofer är kvinnor. I regeringens utrikespolitiska deklaration saknas det nödvändiga könsperspektivet. En stor majoritet av världens flyktingar är kvinnor och barn. De flesta offer som skördas i krig och konflikter är civila, där kvinnor och barn är de mest oskyddade. Samtidigt finns en omätbar rikedom samlad hos ett fåtal människor, oftast män. Den rikaste femtedelen av världens befolkning delar på 80 % av världens inkomster, samtidigt som den fattigaste femtedelen - oftast kvinnor - delar på drygt 1 % av världens inkomster. Så orättvis är den värld där kapitalismen som system sägs ha vunnit kampen om världsherraväldet. Mer än 1,3 miljarder människor lever på mindre än en dollar om dagen. Låt mig referera till en rapport om biståndets verklighet 2001 och OECD-ländernas bistånd: När skillnaden mellan fattiga och rika länder ökar blir också skillnaden mellan verklighet och retorik alltmer grotesk. Fru talman! Det är nödvändigt att analysera orsakerna till orättvisorna i världen. Den gamla kolonialismen är nästan död och begraven med undantag för Marockos olagliga annektering av Västsahara. Marocko har förklarat att man motsätter sig en folkomröstning, och marockanska trupper har brutit mot vapenstilleståndet. Det finns dock fortfarande utrymme att agera politiskt och diplomatiskt. Det finns egentligen bara en väg till fred, och det är att återvända till Houstonöverenskommelsen och genomföra en folkomröstning som innebär att Västsaharas folk självt får bestämma sitt öde. Trots att jag letat har jag inte funnit ett ord om denna den sista kolonin i regeringens utrikespolitiska deklaration. Sverige verkar därmed fullfölja den rad av svek mot det västsahariska folket som vi sett under lång tid. Med Sverige som ordförande i EU kan Marocko tydligen lita på att den franska oviljan att ingripa på FN-resolutionernas grund fullföljs. Medan den gamla typen av kolonialism i stort sett försvunnit ser vi nya former för den rika världen att behålla makten och kontrollen över världen. Det handlar om starka krav på avregleringar, privatiseringar och utförsäljningar av naturtillgångar och verksamheter och om tullmurar mot fattiga länder. Det handlar om storföretag som bedriver utpressning. Det handlar om en ekonomisk imperialism som syftar till att omöjliggöra fattiga länders självständiga val. Det handlar om att tillförsäkra storföretagen tillgång till råvarumarknader. I detta läge måste vi som arbetar för en rättvis världsordning vara uppmärksamma på risken för en förskjutning från ett tredje-världen-perspektiv, ett fattigdomsperspektiv, ett rättviseperspektiv, till Eurocentrering. Det är i det perspektivet vi måste analysera riskerna av en Fästning Europa, riskerna av militariseringen av den europeiska unionen och Natos utvidgning. Fru talman! Som utrikesministern påpekat är kampen mot tortyr och dödsstraff central i arbetet för mänskliga rättigheter. Valet av George Bush till president i Amerikas förenta stater är i det avseendet ett allvarligt bakslag för alla dem som arbetar för mänskliga rättigheter. I USA har 38 delstater samt USA federalt dödsstraffet i sin lagstiftning. Under år 2000 avrättades 85 fångar i USA. Trots att internationell rätt förbjuder dödsstraff mot personer som var under 18 år när de begick brotten avrättas personer i USA som inte har fyllt 18 år när de begått brott. Sean Sellers var 16 år när han begick det brott han dömdes till döden för. USA för åtta. 1989 fastslog USA:s högsta domstol att det inte strider mot författningen att avrätta förståndshandikappade. Sedan dess har omkring 30 mentalt störda personer avrättats i USA. USA skulle omöjligen godkännas som medlemsland i den europeiska unionen på grund av användandet av detta omänskliga straff. När det gäller Turkiet har vi i denna riksdag tidigare noterat att den kurdiska minoriteten över huvud taget inte nämns i Nicedokumentet om partnerskap som ska reglera Turkiets väg till EU-medlemskap. Turkiet har sedan staten bildades haft som policy att förneka att det finns ett kurdiskt folk. Om inte Turkiet tvingas att erkänna kurdernas existens och ge dem politiska och kulturella rättigheter kommer landet att fortsätta att förneka dem. Vi menar att det är helt nödvändigt att Turkiet specifikt erkänner förtrycket av kurder, assyrier och syrianer och tillförsäkrar dem fulla medborgerliga rättigheter. Det är rimligt att den svenska regeringen visar att det är upp till Turkiet att bevisa om man menar allvar med sitt tal om att respektera mänskliga rättigheter och demokrati. Brutala aktioner mot hungerstrejkande politiska fångar eller fascistiska övergrepp i parlamentet talar ett helt annat språk. Fru talman! Med valet av Ariel Sharon till ny premiärminister i Israel har förväntningarna på en rättvis fred i Mellanöstern sjunkit betydligt. Fredsförhandlingarna har aldrig skett på lika villkor. Det finns en ockupationsmakt och ett ockuperat folk. Israel har sagt nej till rätten för fördrivna palestinska flyktingar att återvända till sina hem. Israel har sagt nej till en palestinsk stat med östra Jerusalem som huvudstad. Israel har sagt nej till frigivning av samvetsfångar. Israel har sagt nej till ett slut på konfiskeringen av jord. Israel har sagt nej till ett slut på bosättningarna på palestinska områden. Allt detta har gjorts i strid med säkerhetsrådets resolutioner och internationell rätt. Sverige måste tydligt ta avstånd från kålsuparteorier om palestiniers och israelers lika skuld. Varje dag visas att staten Israel inte erkänner människors lika värde. Ett palestinskt liv är helt enkelt inte lika mycket värt som ett israeliskt. Den 21 januari föll två domar i Israel. Den israeliska medborgaren Nahum Korman dömdes till sex månaders samhällstjänst och skadestånd för att ha dödat den 11 åriga palestiniern Hilmi Shawasheh. Bestraffningen står i skarp kontrast till domen mot Su'ad Hilmi års ålder och med konstaterade svåra psykiska problem, ha skadat en israelisk bosättare. Nu har vi en premiärminister i Israel som än tydligare menar att rättvis fred är en fred på Israels villkor. Och diskrimineringen av palestinier i Israel, liksom krigföringen mot det ockuperade palestinska folket kommer tyvärr sannolikt att fortsätta. Fru talman!

Låt oss hoppas att de ansvariga aldrig kan gömma sig bakom mäktiga vänner utan ställs inför rätta.

Fru talman! I en tid då alla politiker talar om tilltagande internationalisering, då ordet globalisering är på alla politikers läppar, då ingen längre ifrågasätter vårt beroende av omvärlden, då kommer signaler från landet som har ordförandeskapet i EU att vi ska snäva in och stänga ambassader. Vi ska därmed bryta upp relationer och kontakter, rasera bryggor och broar i politiken. Anna Lindh! Detta är inte enbart obegripligt, det är också obegåvat och helt oacceptabelt. Regeringen måste tänka om. Att bryta kontakten med Vatikanen, som för övrigt stod i begrepp att flytta sitt skandinaviska högkvarter från Köpenhamn till Stockholm, är detsamma som att kapa de bästa tänkbara informationskanaler som ett litet land kan ha. Det är mer än obegåvat att inte nyttiggöra sig den information som Vatikanens utrikesförvaltning erbjuder världen över. Det handlar inte om det lilla landet. Det handlar om världsvida kontakter. Utrikespolitiskt har vi den allra största anledning att glädja oss över att Berlinmuren revs, och östutvidgningen är vi också alla angelägna om att betona som den allra viktigaste och största utmaningen för EU och oss alla i Europa. Kom då ihåg att både Gorbatjov och Bush fann det angeläget att besöka påven 1989, det s.k. ödesåret. Om någon har betonat påvens roll för utvecklingen i Östeuropa så är det just Gorbatjov, och han visste. Han kände till relationerna. Skulle då inte vi i lilla Sverige se till att bevara och utnyttja de kontakter som ambassaden vid Heliga stolen ger. Dessutom är kostnaden för ambassaden synnerligen liten. Ytterligare en viktig dimension med adress Tunisien. Den som inte inser att morgondagens globalisering kräver större förståelse mellan Europa och den muslimska världen kan knappast sitta i den här kammaren. Tunisien var ett av Sidas första programländer. Biståndet har ersatts med ett bredare samarbete. Sveriges handel med Tunisien ökar kontinuerligt. Ett tiotal svenska företag finns permanent etablerade i Tunisien. Jag kan nämna Ericsson. Sverige var ett av de första länderna som gav sitt fulla stöd till Tunisien som självständig stat. Att stänga denna ambassad berövar Göran Perssons regering trovärdigheten när det gäller internationella relationer och ökad förståelse mellan kulturer. Jag är på det klara med att utrikesministern kommer att anföra som skäl att det kostar att ha ambassader. Men det kostar också att förlora politiska kontakter och att t.ex. inte kunna stå till näringslivets tjänst i samband med handelsutbyte. Det kostar stora pengar. I sammanhanget kan man påpeka att regeringen har haft råd att lägga ut närmare 100 miljoner på konsultuppdrag som gav noll och att ordförandeskapet i EU kostar ca 1 000 miljoner för sex månader. Det antyds nu från flera håll att den svenska utrikesförvaltningen redan har givit bestämda direktiv att börja avskeda personal. Samtidigt har vi fått beskedet att Utrikesnämnden och utrikesutskottet ska avhandla dessa frågor innan de avgörs. Nu kräver jag att utrikesministern här i dag ger klara besked om vad som gäller i den här frågan. Har nedläggningarna redan börjat? Är beslutet fattat? Är det meningen att ärendet när det kommer upp i Utrikesnämnden och utrikesutskottet bara ska handla om ett spegelfäkteri, en formalitet? Låt oss få ett klart besked om detta i dag. Fru talman! Så är då Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Äntligen! Regeringen har talat om det länge, planerat, förberett, och de senaste månaderna har statsministern och övriga ministrar rest Europa runt och presenterat vad man ska åstadkomma under ordförandeskapet. Jag önskar uppriktigt gratulera regeringen till det stora engagemanget. Jag vill också uttrycka vår tillfredsställelse över den internationella konferensen mot intolerans. Det var starkt av regeringen att så öppet erkänna bristerna i det svenska samhället inför den internationella arenan, för att just kunna diskutera hur vi tillsammans ska kunna motverka främlingsfientlighet, rasism och andra människokränkande aktiviteter. Som kristdemokrat önskar jag att allas vårt engagemang för ett bra ordförandeskap ska bidra till nya insikter ute i landets lägenheter, stugor och på arbetsplatser. Insikter om att EU inte främst är till förfång för Sverige, med hög avgift och ibland irriterande regleringar, utan att EU verkligen ger en möjlighet att åstadkomma mänsklig gemenskap och närmare relationer, bättre miljö, bättre ekonomi och sociala villkor och dessutom, inte minst, bidra till fred och stabilitet långt utanför EU:s gränser. Det är innehållet i denna EU:s utrikespolitik som jag vill ta tillfället att debattera i dag, när vi nu har ordföranden för EU:s utrikesministerråd här i kammaren.

Sudans regering har ända sedan kriget inleddes använt flygbombningar mot oppositionella i södra Sudan. Kriget har ändrat karaktär under senare år. Numera är de huvudsakliga måltavlorna sjukhus, skolor och den civila befolkningen i allmänhet. Detta strider naturligtvis mot den humanitära rätten, och världen måste reagera. miljoner sudaneser hotas av svält till följd av inbördeskrig och torka. I juli och augusti började även bombningar riktas mot humanitära NGO:er och hjälpsändningar. Det finns också misstankar om att kemiska vapen har använts. Inte förrän internationella hjälparbetare drabbades kom protesterna från FN. Under juli släpptes mer än 250 bomber. En liten del riktades mot NGO:er medan resten var mot civila sudaneser. Som ordförande för EU måste den svenska regeringen lyfta fram frågan om de ökade bombningarna mot de civila i södra Sudan. Vad kommer EU att göra, utrikesministern? En reform och demokratiseringsprocess har inletts i Iran, ledd av den reformvänlige presidenten Khatami. Men som alla vet är Iran en tudelad statsförvaltning. Alla vet att den verkliga makten ligger hos den religiösa delen av staten, hos de religiösa ledarna och det understyrda väktarrådet. Även om reformprocessen inleddes positivt, har den blivit starkt motarbetad av konservativa krafter i samhället. Demokratiska krafter börjar ändå att gro, och alltfler iranier är intresserade av att diskutera demokrati och mänskliga rättigheter. Alltför ofta vänder vi instinktivt ryggen mot Iran - detta kulturella land med så många begåvade människor. Öppna i stället upp för mer dialog mellan det demokratiska Iran och EU. Överväg att i partnerskap ge bistånd för att stödja den kommunala demokratin som i dag börjar växa fram i Iran. Våga stödja reformvänliga politiska fraktioner för att främja en demokratisk kultur och ett flerpartisystem. Hur kommer EU att möta Iran det första halvåret år 2001, utrikesministern? För tio år sedan inledde västalliansen sitt stöd för Kuwait mot den aggressiva regimen i Bagdad. Det var ett nödläge, en "sista-utvägens-politik" som tvingade FN att ge mandat för militära insatser. Det var ett försök att få Saddam Hussein att ändra den destruktiva politiken med biologiska, kemiska och nukleära vapen. Saddam Hussein har inte tvekat att använda vapnen mot den kurdiska befolkningen i landet, och han skulle inte tveka att göra om det igen. Den andra verkligheten är de fruktansvärda humanitära konsekvenserna som i dag drabbar befolkningen i Irak. Sanktionspolitiken hindrar inte enbart Hussein att skaffa sig kärnvapen, den krossar även alla möjligheter för en stark opposition att växa fram i landet. Det duger inte att skylla på Saddam Hussein för att barnen i Irak dör. Vi måste alla ta ett ansvar för våra medmänniskor - speciellt den kommande generationen - oavsett var de bor i världen. Vad gör EU för att ta fram mer riktade sanktioner? Vad gör EU för att främja demokratin och respekten för mänskliga rättigheter i Irak? Är det någonstans som ett early warning system bör etableras så är det i Irak - som kan hota både Mellanöstern och Europa med en kris. Fru talman! Sedan är det Israel och Palestina. Vi förfäras alla över den verklighet som dagligen speglas från regionen. Människor torteras, lynchas, dödas. Våldet ökar och hatet mellan folken växer. Det som gör mig mest orolig är den generation av barn och ungdomar som växer upp med enbart hat och våld omkring sig. Vad har de för framtidsdrömmar? Vilken bild får de av sina etniska grannar? Hur kommer de att kunna bekämpa intolerans och främlingsfientlighet i framtiden? Israel använder sig av övervåld i gränsområdena. Samtidigt hetsas palestinier att som terrorister förinta staten Israel. Freden tycks vara avlägsen. Israeler och palestinier pressas till sitt yttersta för sin egen överlevnad. Politiken gentemot Israel och de palestinska områdena måste sätta mänskliga rättigheter i centrum. Alltför ofta handlar diskussionerna om enbart självbestämmande och landgränser. Detta måste ersättas med en fokusering på rätten till mänskliga rättigheter för alla i regionen, såväl israeler som palestinier. Utmaningen inför framtiden är fred och försoning. Vad kommer EU att göra i det förväntade tomrummet efter USA, utrikesministern? För inte så länge sedan besökte jag Kina med en svensk delegation i samband med 50-årsfirandet av Sveriges representation i Kina. Vi träffade en del av det kinesiska utrikesutskottet för överläggningar om nödvändigheten av mänskliga rättigheter. Många av oss i de västeuropeiska länderna - och enskilda politiker - gör ofta ett generalfel i våra försök att främja mänskliga rättigheter. Vi framför enbart hård kritik, bestraffningar, sanktioner, utestängning och "den-enda-vägens-politik" för att främja mänskliga rättigheter. Visst måste vi hårt kritisera brott mot mänskliga rättigheter, men parallellt måste vi också finna konkreta samtal, en dialog och gemensam utbildning. Vi förfäras över att falungonganhängare förföljs i Kina. Kina blottar här en stor svaghet, när man inte kan skapa ett samhälle med utrymme för ett normalt föreningsliv och dess aktiviteter. Ett samhälle som inte kan tillgodose medborgarnas behov av social samvaro utan att detta ses som ett hot mot nationen är i grunden ett instabilt och farligt samhälle som behöver hjälp. Här har Västeuropa erfarenheter som med nödvändighet måste komma Kina tillgodo. Hur arbetar EU med Kinafrågan, utrikesministern?